Herr talman! Jag tror att fru Lantz har glömt bort vad vi har debatterat de senaste åren. Centern har faktiskt inte krävt en uppräkning av bidragsdelen till 25 96. Vi har sagt att det är en alldeles för dyr reform. Vi har accepterat en bidragsdel som ligger någonstans kring 16 96. Vi har sagt att bidragsdelen stegvis skall räknas upp så att den följer penningvärdesutvecklingen, och det var bl.a. mot den bakgrunden som vi förra året krävde en uppräkning och också fick riksdagsmajoriteten med på den. Jag kan hålla med om att den ekonomiska situationen för många studerande inte är bra, att den t.o.m. i många fall kan vara besvärlig. Därför är det viktigt hur det studiesociala stödet utformas i framtiden. Det är bl.a. därför som det studiesociala stödets utformning kommer att bli avgörande för möjligheterna att omsätta högskolereformen i praktiken. Det hjälper föga att säga att man öppnar högskolan för nya grupper om man inte samtidigt ger dem de ekonomiska förutsättningarna för studier. Därför tycker jag att det är viktigt att studiestödsutredningen 207 om några månader kommer med ett principiellt betänkande. Men det räcker självfallet inte långt. Det måste också till konkreta förslag till förändringar och förbättringar. Jag delar herr Nilssons uppfattning att stödet till elever i gymnasieskolan måste förbättras kraftigt. Det är där man kan göra den första insatsen mot social snedrekrytering, så att sociala, ekonomiska eller geografiska förhållanden inte lägger hinder i vägen för studier. Låt mig sedan återvända till vuxenstudiestödet. Det har i ett antal av de socialdemokratiska motionerna krävts förbättringar, framför allt höjningar av timbeloppet. Men varken i motion 250 eller i motion 1083 föreslås någon finansiering av denna höjning. Konsekvensen måste då rimligtvis bli ett mindre antal stöd. Utskottsmajoriteten har ansett det väsentligare att kunna följa SVUX och FÖVUX plan och räkna upp antalet stöd än att höja beloppet. Vi har gjort vår prioritering, socialdemokraterna har gjort sin. Ett både-och går inte.
Herr talman! Nu tycker fröken Rogestam att vårt förslag om förstärkt studiestöd för elever i gymnasieskolan är viktigt. Då borde också den borgerliga utskottsmajoriteten ha hanterat förslaget litet annorlunda i utskottet och tillstyrkt vår motion, men det har man inte gjort. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. 210 den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Majoriteten avvaktar med förtröstan utvecklingen. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Låt mig först tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om det kunde ha varit entydigare på vissa punkter. Bakgrunden till den här frågan är att de fackliga organisationerna sedan flera år tillbaka ansett den skyddade verksamheten utgöra en viktig resurs i vår arbetsmarknadspolitik genom att bereda särskilt utsatta människor en plats i arbetslivet. Därigenom har vi kunnat sysselsätta ca 16 000 personer i skyddad verksamhet, vartill kommer ett par tusen i industriella beredskapsarbeten och ungefär lika många vid kontorsarbetscentraler.

Med hänsyn till att staten även i övrigt har det främsta ansvaret för sysselsättningspolitiken anfördes att staten också borde vara huvudman för den skyddade verksamheten. Man avvisade framför allt tankar på att den skyddade verksamheten främst skulle motiveras utifrån sådana vårdpolitiska och socialpolitiska utgångspunkter som huvudsakligen ligger bakom landstingens övriga verksamhet. Mot bakgrund av den här starka remissopinionen tillsatte den socialdemokratiska regeringen en ny utredning, främst för att se över huvudmannaskapet och organisationen. Den nya utredningen, den s.k. OSA-utredningen, föreslog en enhetlig företagsbildning för de tre verksamheterna genom särskilda stiftelser, ägda av staten och landstingen gemensamt. Finansieringen skulle ske genom en arbetsgivaravgift. Nästan alla remissinstanserna — det gällde alla löntagarorganisationerna, Svenska arbetsgivareföreningen, arbetsmarknadsstyrelsen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet och handikapporganisationerna — anslöt sig till utredningsförslaget. Enda undantaget utgjordes av enstaka borgerliga reservanter i bl.a. Kommunförbundet. Den förra regeringen deklarerade sin avsikt att genomföra förslaget. Den nya regeringen har ännu inte gett något besked om hur man ställer sig till OSA-utredningens förslag. Det har dock i olika sammanhang framkommit att regeringen inte skulle ha för avsikt att genomföra förslaget. Nu finner jag av arbetsmarknadsministerns svar att en proposition är att vänta. Vad som är viktigt i det sammanhanget är att man beaktar de förslag som OSA-utredningen framlade.
Herr talman! Jag delar utredningens bedömning att verksamheterna bör samordnas. I det instämmer också en enig remissopinion. Det har varit olyckligt att utbyggnaden av verksamheten hittills kommit till stånd utan någon övergripande samordning. Splittringen har hämmat utbyggnadstakten. Vi har fått en betydande regional obalans i fråga om tillgången på skyddat arbete, och det har missgynnat grupper av arbetshindrade. Jag delar Gunnar Nilssons värdering att den skyddade sysselsättningen i första hand är ett viktigt arbetsmarknadspolitiskt instrument. Den är en del av samhällets omsorg för att värna alla människors rätt till arbete. Den är inte och får inte betraktas som en sämre sorts arbete. Verksamheten bör utformas och bedrivas så att skyddat arbete ger de arbetshandikappade möjligheter att ta steget över till det som ibland kallas ”den ordinarie produktionen”. Därför är det viktigt att skyddad verksamhet drivs på sådant sätt och i sådana former att den så långt som möjligt kan likna det övriga arbetslivet.
Herr talman! Jag är tacksam för de flesta förtydligandena och understrykandena som arbetsmarknadsministern gjort. Låt mig emellertid peka på något som är viktigt i sammanhanget och som vi menar måste beaktas, nämligen frågan om ett enhetligt huvudmannaskap. Så länge den frågan inte är löst tror vi inte heller att den skyddade verksamheten får den stabilitet och gör den stora nytta i arbetsmarknadspolitiskt hänseende som vi önskar.

Herr talman! Fru Lantz har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att främjandelagen i fortsättningen skall komma att tillämpas. Främjandelagen tillämpas redan i dag, t.ex. när det gäller reglerna om varsel vid driftsinskränkning samt inskränkningarna i rätten att sluta avtal för begränsad tid. Vad fru Lantz avser med sin fråga är dock något annat; nämligen de regler som återfinns i lagens 7-13 §§ och som anger ett antal tvångsåtgärder som kan vidtas för att främja anställning av äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Lagens grundläggande tanke är dock att arbetsmarknadsmyndigheterna i dessa frågor skall samverka med arbetsgivare och fackliga organisationer. Anpassningsgrupperna har skapats bl.a. för detta ändamål. Verksamheten med anpassningsgrupper är under uppbyggnad. Det finns f. n. ca 6 000 grupper i vilka uppskattningsvis 30 000 människor är engagerade. De erfarenheter vi hittills har fått av anpassningsgruppernas verksamhet är övervägande goda. Främjandelagen förutsätter således frivillig samverkan mellan berörda parter. Om någon arbetsgivare skulle undandra sig sådan samverkan och lösningar i samförstånd därför inte uppnås, ger lagen dock länsarbetsnämnderna vissa möjligheter att efter överläggning meddela arbetsgivaren anvisningar om vilka åtgärder denne bör vidta. Om en arbetsgivare inte följer lämnade anvisningar, skall länsarbetsnämnden hänskjuta ärendet till arbetsmarknadsstyrelsen, som i sista hand kan förordna att arbetsgivaren inte får anställa andra arbetstagare än dem som arbetsförmedlingen har godtagit. Inget ärende har ännu förts vidare på detta sätt. Jag ser det främst som ett tecken på att lösningar i samförstånd i allmänhet har kunnat uppnås.

Herr talman! Först ber jag att få tacka för svaret. En grundläggande rättighet är rätten till arbete. Det innebär inte bara en rätt till sysselsättning utan också en rätt att delta i arbetets gemenskap och samhällsbyggandet. Men många människor förvägras den rätten i dag. Inte minst förvägras de handikappade den rätten. Över 20 000 handikappade söker varje månad arbete på förmedlingarna runt om i landet. Men bara 2 26 lyckas få arbete. Av de synskadade i arbetsför ålder har bara 18 96 arbete. Det här är skrämmande siffror. Trygghetslagarna kan förstås på sikt medföra att utslagningen minskar. Men problemet är akut för de många unga handikappade som inte fått något fotfäste på arbetsmarknaden. Därför krävs det omedelbara åtgärder för att ge dessa människor arbete. Det är väl inte ur några aspekter, herr Ahlmark, försvarbart att vi i dag har 25 000 förtidspensionerade som är under 30 år? Anpassningsgruppernas arbete är av mycket stor betydelse. Men grupperna har hittills mest sysslat med omplaceringar inom företagen. Anpassningsgrupperna borde kunna ställa direkta krav på arbetsgivarna att följa den s.k. främjandelagen, som säger att arbetsgivarna vid nyanställning är skyldiga att anställa också handikappade. Arbetsförmedlingarna fungerar mer eller mindre som serviceorgan för företagen och uppfyller alltför litet de skyldigheter man har mot de handikappade. Den 1 januari i år trädde nya bestämmelser i kraft när det gäller den halvskyddade verksamheten. De innebär att arbetsköpare som anställer en handikappad får pengar till en stor del av dennes lön från statskassan. Det är med lock och pock, herr talman, man försöker förmå arbetsköparna att bereda de handikappade arbete. Det borde vara en skyldighet för företagen att bereda dessa människor arbete. Ingen länsarbetsnämnd har använt lagens möjlighet att tvinga företagen att anställa människor, säger herr Ahlmark. Och det är riktigt. Han ser detta som positivt. Men det tycker jag är ett skrämmande nonchalant synsätt. Det är på tiden att man börjar använda främjandelagen som den är menad att användas. Det blir förstås konfrontationer med arbetsgivarna, som helst vill ha arbetskraft ur det s.k. A-laget. Men både arbetsförmedlingarna och anpassningsgrupperna har ju hela riksdagens och regeringens stöd genom denna lagstiftning, och det borde mer än väl räcka till för att sätta människornas behov av arbete före företagens rop på elitarbetskraft. Herr Ahlmark borde ta tillfället i akt att deklarera att han stöder främjandelagen, och som regeringens representant påbjuda att den skall användas. Han borde inte vara nöjd med att den inte används — för det är det som sker. Siffrorna visar ju på att den här lagen satts ur spel. 20 000 söker varje månad arbete. 2 6 får arbete. Tycker herr Ahlmark inte att det är på tiden att arbetsförmedlingarna och anpassningsgrupperna ges direktiv och uppmanas att använda främjandelagen och att de ges resurser för det? Det här är förhållanden som man inte kan blunda för och vara nonchalant inför.

Herr talman! Det är alldeles självklart att man inte kan vara nonchalant inför den här frågan. Det är därför anpassningsgrupperna har byggts upp och främjandelagen har antagits. Det är utomordentligt väsentligt att ar betshandikappade ges möjligheter att få ett arbete som passar dem. Det är också väsentligt att så många som möjligt får arbeta på den öppna arbetsmarknaden. Och det är ju det som främjandelagen syftar till. För den handikappade som får en arbetsplacering till följd av att sanktionsmöjligheterna utnyttjats kan utgångsläget i det nya jobbet inte vara helt problemfritt. Han eller hon har ju då anställts mot arbetsgivarens direkta önskan. Och det är för att inte sätta människor i den situationen som arbetsmarknadsmyndigheterna i det längsta undviker tvingande åtgärder och i stället väljer frivillighetens väg. Men jag tycker ändå att det är naturligt att som fru Lantz fråga sig varför främjandelagens sanktionsmöjligheter aldrig har utnyttjats. Och jag har svårt att tro att sysselsättningsutredningen kan undvika den frågan i samband med att den utreder möjligheterna att förbättra de handikappades ställning på arbetsmarknaden.
Herr talman! De siffror som figurerar i pressen ganska ofta och som också är belagda borde väl göra herr Ahlmark uppmärksam på att någonting måste ske nu. Det finns redan en lagstiftning som i sig har ett tvång inbyggt; det är bara det felet att man inte använder den. Men använder man lagen till fullo och så som lagstiftarna — och herr Ahlmark — har varit med om att besluta behövs det inga ytterligare åtgärder. Det räcker med den lagstiftning som finns, men då måste den också användas! Därför vill jag ånyo veta: Vad tänker herr Ahlmark göra för att få i första hand arbetsförmedlingarna och anpassningsgrupperna att använda den här lagen? Det är ju det som behövs.
Herr talman! I lagen finns en klart angiven tågordning. Enligt den kan länsarbetsnämnden och AMS fatta beslut om steg för steg alltmer långtgående åtgärder, som kan riktas mot arbetsgivare när de inte gör vad som rimligen bör kunna krävas för att bereda anställning åt äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Andra arbetstagargrupper omfattas inte av lagen. Jag förutsätter att länsarbetsnämnderna överväger de åtgärder som lagen avser, om en arbetsgivare undandrar sig samverkan med arbetsförmedlingen i anpassningsgruppen.
Herr talman! Det är ju det som länsarbetsnämnderna inte har gjort! De har möjligheten att tvinga företag att anställa även handikappade, eftersom man skall se på hela befolkningsstrukturen när man bedömer personalsituationen vid ett visst företag. Men inte en enda länsarbetsnämnd har använt lagens tvingande åtgärder, som ger rätt att kontrollera bl.a. personalsammansättningen. Det är det som är så farligt och som medför att handikappade personer i denna situation står sig slätt. Det gör att arbetsförmedlingarna är mer serviceorgan för företagen och mindre arbetar med att söka bereda handikappade arbete. Detta är beklagligt, och det är därför som jag frågar vad man skall kunna göra åt det här. Jag har inte fått något svar av herr Ahlmark. Det är också beklagligt.

Herr talman! Herr Ingemund Bengtsson i Varberg har frågat mig om jag är beredd att klargöra för förlikningskommissionen det olämpliga i att framlägga ett medlingsförslag som leder till att av riksdagen beslutade sociala förmåner försämras för löntagarna.

Denna enighet innefattade också hur löntagarorganisationernas i skrivelsen framförda krav skulle vidarebefordras till kommissionen. Jag har i enlighet därmed överlämnat LO-PTK:s skrivelse till förlikningsmännen och för dem understrukit den vikt som organisationerna tillmäter de i skrivelsen framförda synpunkterna. Även en senare till regeringen inkommen skrivelse från Svenska arbetsgivareföreningen har överlämnats till kommissionen. Jag noterar att herr Bengtssons fråga inte gäller huruvida s.k. direktiv till kommissionen skall lämnas. Frågan gäller i stället regeringens inställning till förslag som leder till att av riksdagen beslutade sociala förmåner försämras för löntagarna. Kommissionen har fullt klart för sig att regeringen inte har för avsikt att föreslå en försämring av lagstiftade sociala förmåner.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Min avsikt med frågan var självfallet att få veta om herr arbetsmarknadsministern i de direktiv som ändå måste finnas för medlarna klargjorde att deras uppgift är att medla i arbetstvist och inte att ta upp frågor om lagstiftningen. Det är ju en alldeles unik händelse som har inträffat i år. Tidigare har det inte funnits anledning för en regering att över huvud taget diskutera den här sortens direktiv till en medlingskommission, eftersom tvisterna alltid har gällt sådant som hör avtalen till, lönevillkor och allmänna avtalsfrågor. I år är situationen alltså helt unik, och jag hoppas att herr Ahlmark har uppmärksammat detta. Det är nämligen första gången som arbetsgivarna kräver att löntagarna genom avtal skall acceptera försämringar i av riksdagen beslutade reformer. Sådant har aldrig hänt tidigare. Det är klart att om vi från socialdemokratiskt håll haft regeringsansvaret, hade vi talat om för Arbetsgivareföreningen att det är alldeles meningslöst att föreslå sådana försämringar, och vi hade självfallet inte låtit det ingå i medlingskommissionens uppdrag att ägna sig åt sådana frågor. Nu säger arbetsmarknadsministern att regeringen har gjort fullt klart för kommissionen att den inte har för avsikt att föreslå en försämring av de lagstiftade sociala förmånerna. Men på vilket sätt har det kommit till uttryck? Vi får veta av arbetsmarknadsministern att brevet från personalorganisationerna har överlämnats till förlikningskommissionen, men Arbetsgivareföreningens brev har behandlats på samma sätt. Kommissionen har alltså fått båda de här breven utan någon kommentar från regeringen. Får jag nu tolka herr arbetsmarknadsministern så, att hans svar här är ett besked till Arbetsgivareföreningen att det inte kan bli tal om att föreslå sådana förändringar som den har begärt? Då förstår jag inte varför inte arbetsmarknadsministern gav det beskedet till löntagarorganisationerna och på en gång sade, att det aldrig blir tal om att medlingskommissionen skall syssla med lagstiftningen, för det är riksdagens angelägenhet.

Herr talman! Jag har ju gett ett fullständigt klarläggande svar i dag: ”Kommissionen har fullt klart för sig, att regeringen inte har för avsikt att föreslå en försämring av lagstiftade sociala förmåner.” Naturligtvis har jag i mina kontakter med medlarna också understrukit den synpunkten. Det här har sagts offentligt vid flera tillfällen. Redan när SAF i höstas lade fram förslag gjordes uttalanden med det innehållet av flera statsråd. Socialministern sade att han inte var beredd att medverka till att det blev dyrare att vara borta från jobbet på grund av sjukdom. Budgetministern förklarade sig vara kritisk mot SAF:s utspel angående ändring av sjukförsäkringen. Ekonomiministern framhöll att det strider mot alla humanitära och solidariska synpunkter, om man försvårar för människor som är sjuka att vara lediga, och slog fast, att det alltså aldrig kan bli fråga om någonting sådant. I samband med tillsättandet av förlikningskommissionen har jag själv gjort uttalanden med samma innebörd. Det kan alltså inte råda något som helst tvivel om var regeringen står i den här frågan.

Herr talman! Jag noterar naturligtvis med glädje och tacksamhet att herr Ahlmark säger att det inte råder minsta tveksamhet på den här punkten; hans klargörande kom, som han själv sade, i dag. Jag hade självfallet aldrig ställt frågan, om personalorganisationerna hade fått det rimliga beskedet när de uppvaktade arbetsmarknadsministern att medlingskommissionen icke skall syssla med dessa lagstiftningsfrågor. Det är alldeles riktigt att jag blev mycket förvånad över att arbetsmarknadsministern inte gav ett klart besked redan från början just med hänsyn till det han sade här i dag. När Arbetsgivareföreningen ville slopa helgdagar var ju kyrkoministern raskt ute och slog vakt om dem, och socialministern fällde mycket riktigt det yttrande som herr Ahlmark här erinrade om. Men då hade det varit rätt rimligt att man sagt till medlarna och till personalorganisationerna att det denna organisation inte vill att man skall förhandla om, det skall ni inte förhandla om; ni skall syssla med löne och avtalsförhållandena och inte med lagstiftningen. Är det nu så att herr Ahlmark har sagt bestämt ifrån till SAF att det blir ingenting av den här ullen, då är jag helt nöjd med svaret. Annars hoppas jag att SAF läser vad herr Ahlmark har sagt i dag.
Herr talman! Några direktiv har inte tidigare, åtminstone inte i modern tid, givits till någon medlingskommission. Det viktiga är ju att regeringen fastlägger sin hållning i de frågor som statsmakterna direkt reglerar, alltså lagstiftningsfrågor. Det har medlemmar av regeringen gjort vid flera tillfällen. En socialdemokratisk tidning, Örebro-Kuriren, har sagt att jag som arbetsmarknadsminister ”varken kan eller bör skriva in denna beställning i några direktiv till kommissionen” — det skulle ”kunna uppfattas som en inblandning i vad som är en angelägenhet för arbetsmarknadens parter”. Detta om des.k. direktiven. Men vad gäller de frågor som direkt beslutas av riksdagen så har nu och tidigare regeringen gjort fullt klart var den står. Kommissionen har fullt klart för sig att regeringen inte har för avsikt att föreslå en försämring av lagstiftade sociala förmåner.
Såväl i regeringsdeklarationen som i den s.k. villkorspropositionen fastslås att det är kraftföretagen som har ansvaret för att få fram ett avtal som på ett betryggande sätt tillgodoser behovet av upparbetning av använt kärnbränsle och för att regeringen därefter tar ställning.
Herr talman! Nu är det inte helt riktigt, herr Ahlmark, att man tidigare inte har lämnat direktiv till en medlingskommission. Det har t.o.m. jag gjort genom att tala om vad en medlingskommission skulle syssla med. Under konflikten mellan tjänstemännen och arbetsgivarna förra våren var man oense om vad man skulle förhandla om, och det klarade vi ut i direktiven.
Statsrådet Johansson har nu i samband med en Frankrikeresa på ett uppseendeväckande sätt blandat sig i de förhandlingar som kraftföretagens gemensamt ägda bolag Svensk Kärnbränsleförsörjning AB för med det franska bolaget COGEMA -— en av de två parterna i United Reprocessors — och också enligt TT gett uttryck för uppfattningen att han bedömer det som omöjligt för kraftbolagen att träffa ett betryggande upparbetningsavtal i Frankrike och England.
Men även om vi tidigare inte har behövt utfärda några direktiv har det nu inträffat en sådan unik händelse, nämligen att arbetsgivarparten aktualiserar försämring av lagstiftningen. Jag kräver inte att regeringen skall lägga sig i avtalsrörelsen — tvärtom, håll fingrarna borta från den! Men här är det fråga om det som regeringen skall slå vakt om, nämligen lagstiftningen.
Anser statsrådet det lämpligt att ni, utan att ens underrätta Svensk Kärnbränsleförsörjning AB och trots vad som sägs om ansvarsfördelningen i villkorspropositionen, på detta uppseendeväckande sätt blandar er i förhandlingarna mellan två fristående bolag och därtill ger offentlig kännedom åt era bedömningar i ett känsligt förhandlingsläge?
Den skall inte parterna förhandla om utan den saken skall vi sköta här i riksdagen. På den punkten hade vi gett direktiv om vi hade suttit med regeringsansvaret, och det tyckte jag att herr Ahlmark också borde ha gjort.

Herr talman! Herr Pettersson i Lund har frågat mig om jag anser det lämpligt att jag, utan att underrätta Svensk Kärnbränsleförsörjning AB och trots vad som sägs om ansvarsfördelningen i villkorspropositionen, blandar mig i förhandlingarna mellan två fristående bolag och därtill ger offentlighet åt mina bedömningar i ett känsligt förhandlingsläge. Som svar på den första delen av herr Petterssons fråga vill jag säga att jag varken vid detta eller annat tillfälle blandat mig i förhandlingarna mellan de berörda företagen. Jag anser det emellertid vara min skyldighet att informera mig om konkreta förhållanden rörande upparbetning av använt kärnbränsle och hantering av radioaktivt avfall.

Om uttalande rörande förutsättningarna för avtal om upparbetning av använt kärnbränsle Om uttalande rörande förutsättningarna för avtal om upparbetning av använt kärnbränsle

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Självfallet är jag inte nöjd med det. Och det är inte bara från socialdemokratiskt håll som kritik har riktats mot Olof Johanssons agerande. Även många borgerliga tidningar har reagerat mot det sätt varpå energiministern har försökt försvåra kraftföretagens förhandlingar om ett godtagbart upparbetningsavtal. Såväl i regeringsdeklarationen som i den s.k. villkorspropositionen slås fast att det är kraftföretagen som har ansvaret för att få fram ett betryggande upparbetningsavtal och att regeringen därefter tar ställning. Trots denna klara arbetsfördelning har energiministern genom personliga ingripanden på olika sätt försökt försvåra kraftföretagens möjligheter att uppfylla kraven i villkorspropositionen. Nu avsvär sig energiministern i sitt svar allt ansvar. Han svär sig fri från påståenden om ministerstyre och försök att stjälpa förhandlingarna. Men, herr talman, svaret övertygar sannerligen inte. Energiministern säger exempelvis att han åkte ner till Paris bara för att informera sig, utan några som helst avsikter att störa förhandlingarna. Men varför då detta hemlighetsmakeri kring ett besök hos Kärnbränsjnings franska förhandlingsmotpart? Cogema är ju hundraprocentigt ägt av det franska energikommissariatet, som energiministern besökte. Varken regeringen, svenska ambassaden eller ens de svenska förhandlarna var informerade om energiministerns besök. Än mindre, vilket hade varit naturligt i sammanhanget, var någon representant för Kärnbränsleförsörjning med. Detta är helt unikt, såvitt jag kan förstå, och mycket anmärkningsvärt. Sedan kommer energiministern hem till Sverige, och det kommer ut via TT att energiministern inte anser att det går att få fram något godtagbart upparbetningsavtal. Detta reser naturligtvis flera frågor: För det första: Denna fråga avgörs ju av regeringen i dess helhet. Hade ni då regeringen bakom er, herr energiminister, när ni mer eller mindre offentligt gav uttryck för att det inte gick att få fram något godtagbart upparbetningsavtal? För det andra: Hur tror energiministern att förhandlingarna påverkas av att fransmännen får reda på att Sveriges energiminister anser att det inte går att få fram något godtagbart upparbetningsavtal? Självklart måste fransmännen fråga sig om det är lönt att under sådana förutsättningar slösa bort sin tid med fortsatta förhandlingar med svenskarna; många andra länder står ju i kö hos fransmännen. Detta var, såvitt jag kan förstå, den avsedda effekten från energiministerns sida. Ingen kan ju rimligen begära att fransmännen skall vara så insatta i den svenska regeringskoalitionens irrgångar att de känner till att energiministern bedriver sin egen privata politik på energiområdet. De tror naturligtvis att ministern ger uttryck för regeringens uppfattning. Är det då så underligt att de svenska kraftföretagen och deras anställda anser att energiministerns agerande är osedvanligt illvilligt? Denna kedja av händelser visar klart, herr talman, att energiministern har brutit mot de regler som gäller och på ett otillbörligt sätt försökt påverka förhandlingarna.
Herr talman! Det finns egentligen mycket få anledningar att diskutera den här saken med herr Pettersson i Lund, som har lyckats med rekordet att i sin fråga formulera fyra direkta felaktigheter. Det är bra gjort på ett begränsat antal ord. För det första: Beträffande ansvarsfrågan och hänvisningen till villkorspropositionen kan man naturligtvis inte lägga ansvaret på företagen för deponering och förvaring av högaktivt avfall i evighet. Det sägs inte heller i villkorspropositionen. För det andra: När det gäller påståendet att jag skulle ha gett offentlighet åt bedömningar är Lennart Pettersson offer för grumliga källor eller illvilja. Det som jag har gett offentlighet åt är det som står i sista stycket i svaret på Lennart Petterssons fråga, och självfallet står hela regeringen bakom den bedömningen. Det räcker nämligen inte med företagsavtal, utan en sådan här lösning förutsätter regeringsavtal. — Det var bl.a. detta jag ville få bekräftat med mitt besök i Frankrike. Att besöket bestämdes hastigt hade sin förklaring i att jag var nere för att leda den svenska delegationen vid European Space Agency och passade på att tjäna in tid genom att samtidigt besöka atomenergimyndigheten. Så enkelt var det med den saken.
Herr talman! I så fall måste besöket ha bestämts alldeles förfärligt hastigt, för enligt mina informationer träffade herr Johansson representanter för kärnbränslebolaget dagen innan. Inte ens då fann han sig föranlåten att informera om besöket, och det tror jag är något ganska unikt när det gäller regeringsledamöters agerande. Sedan tyckte Olof Johansson inte om frågans formulering. Den är emellertid relaterad till det anmärkningsvärda i energiministerns agerande. Låt mig ta upp ytterligare en sak i denna händelsekedja som ytterligare belyser energiministerns roll. Energiministern uppgav i TV i lördags att han fann det angeläget att efter hemkomsten från Paris informera ledningen för Sydkraft om vad han hade dragit för slutsatser av sin franska resa. Men, herr talman, det har nu också framkommit att energiministern gjorde betydligt mer än så: han har i själva verket — mot bakgrund av sin deklarerade uppfattning att det inte går att få fram något godtagbart upparbetningsavtal — försökt förmå Sydkraft att skjuta på igångsättandet av Barsebäck 2. Det argument som angavs var att det kanske inte skulle bli någon statlig ersättning för avställningskostnaderna när det gäller Barsebäck 2 om Sydkraft fullföljde sina planer och regeringen sade nej till hösten — eftersom man redan nu, bl.a. på basis av energiministerns information, borde inse att det inte gick att få fram ett godtagbart avtal. Om uttalande rörande förutsättningarna för avtal om upparbetning av använt kärnbränsle SÅRA tll Herr talman! Om dessa uppgifter skulle vara riktiga upplever jag det Om uttalande som ett mycket allvarligt övertramp av energiministern.
om upparbetning av Herr talman! Jag kan rapportera till riksdagen och Lennart Pettersson använt kärnbränsle att jag torsdagen den 10 begärde att få ett samtal med Erik Svenke i Svenska Kärnbränsleförsörjning som för förhandlingarna. Då nämnde jag för honom att det kunde bli aktuellt att jag inom kort reste till Frankrike för att hos de franska myndigheterna informera mig om upparbetningssituationen. Sedan var jag alltså nere i Paris på måndagen och tisdagen därefter med dessa två uppgifter — dels att leda delegationen i European Space Agency, dels att besöka atomenergimyndigheten. När jag kom hem hade jag omedelbart sammanträffande med Sydkraft. Jag rapporterade i relevanta delar, dock inte fullständigt, de samtal som jag hade haft med atomenergimyndigheten, CEA. Därefter ställde jag frågan: Vilka slutsatser drar ni av detta? Sedan hör det till bilden att det dröjde en vecka, och därefter började uppgifter om samtalen med Sydkraft att läcka ut i förvanskad och vinklad form i en herr Pettersson närstående dagstidning i Malmö, s-märkt. Därefter följde samma sak i LO-bladet Aftonbladet här i staden. Men, herr Pettersson, var litet mer försiktig med källorna nästa gång ni ställer en fråga i riksdagen, så behöver ni inte göra misstaget att på fyra punkter fara med osanning.
Herr talman! Om det nu är felaktigheter i frågans formulering på fyra punkter kanske herr Olof Johansson kan försöka tala om på vilka fyra punkter dessa felaktigheter föreligger. Låt mig sedan övergå till herr Johanssons svar och uppgiften att han bara skulle ha deklarerat vad vi alla visste, nämligen att det för det långsiktiga upparbetningsavtalet — på 1980-talet — också behövs regeringsöverenskommelser. Men, herr Johansson, det är inga hemligheter; det är alla på det klara med. Men vad som är intressant i sammanhanget är att Olof Johansson gick vidare och talade om att detta leder till slutsatsen att man inte kan klara hem ett upparbetningsavtal, tydligen inte ens för Barsebäck 2. Det är det mest anmärkningsvärda i vad som har kommit fram, och det har Olof Johansson ännu inte kommenterat.
Herr talman! Som svar på det sista är det bara att konstatera att vad jag har givit offentlighet åt är just det som jag sade i slutet av mitt 16 svar till herr Pettersson i dag, nämligen att det inte räcker med ett fö retagsavtal — det är mycket möjligt att man kommer fram till ett sådant; det kan jag inte bedöma i dag — utan att det också krävs regeringsavtal för detta. Det är alltså en gemensam bedömning av mig och den franska atomenergimyndigheten. Jag skall dra de fyra felaktigheterna i frågan i rask följd. Herr Pettersson säger: ”-—- utan att -—-—- underrätta Svensk Kärnbränsleförsörjning AB.” Jag har underrättat Erik Svenke, eftersom jag talade med honom tre eller fyra dagar innan jag for till Paris. När det gäller ansvarsfördelningen i villkorspropositionen talas det inte om något företagsansvar för evighetsförvaring av högaktivt avfall. Herr Pettersson hävdar att jag blandar mig i förhandlingarna. Jag har i Paris endast ställt frågor. Herr Pettersson påstår vidare att jag ”ger offentlig kännedom” åt mina bedömningar. Herr Pettersson har inte ens noterat att det i TT-referatet sägs att ”TT erfar”. Det innebär att man inte har några uttalanden från min sida att hänvisa till.
Herr talman! Jag kan då bara konstatera att energiministern måtte ha haft fördel av att saken blev formulerad så i tidningarna som den blev. De skrev att han icke ansåg att det skulle vara möjligt att få fram ett godtagbart upparbetningsavtal. Hade inte energiministern haft den uppfattningen hade han naturligtvis gått ut med en dementi på denna punkt, som ju är oerhört väsentlig inte bara för den svenska diskussionen utan framför allt för våra relationer med den franska förhandlingsmotparten. En dementi hade definitivt varit på sin plats. Men det kom ingen dementi, och det beror naturligtvis på att energiministern inte hade någonting emot att detta intryck av hans inställning kom ut i pressen. Jag tycker det är avslöjande. Låt mig sedan ta upp en annan sak. Energiministern påstår på formella grunder att han inte har blandat sig i förhandlingarna. Det är så till vida riktigt att han inte satt sig ned och förhandlat. Men jag vill hävda att det i betydande utsträckning är en lek med ord. Energiministerns eget agerande har naturligtvis haft eller riskerar att få mycket stor negativ betydelse för de fortsatta förhandlingarna. Var för sig kanske inte dessa händelser betyder så mycket, men det är den sammantagna effekten av energiministerns agerande på olika punkter som är det väsentliga. Det är, tycker jag, spår som förskräcker.
Herr talman! Jag har sagt tidigare i massmedia och här i dag — utan att relatera detta till enskilda tidningsrubriker — att det enligt min bedömning och enligt den franska atomenergimyndighetens bedömning inte räcker med företagsavtal; det krävs också regeringsavtal, sannolikt både mellan Sverige och Frankrike och mellan Sverige och Storbritannien. Om uttalande rörande förutsättningarna för avtal om upparbetning av använt kärnbränsle Om uttalande rörande förutsättningarna för avtal om upparbetning av använt kärnbränsle Nu kryper Lennart Pettersson försiktigt baklänges ut. Det som intresserar mig — i och för sig är det inte jag som ställer frågorna här — är varför herr Pettersson grundar sin fråga på så lösa spekulationer i massmedia. Han kunde ha kommit till mig, han kunde ha tagit kontakt med andra som jag rapporterar till, t.ex. SKBF:s ordförande. Han kan naturligtvis få saker och ting bekräftade — om han vill det och inte bara vill spela teater här. En annan sak som är intressant är den socialdemokratiska motionen angående villkorspropositionen. Man säger där: ”Ej heller bör svenska kraftföretag själva eller via SKBF träffa avtal om upparbetning utomlands. Avsteg från denna huvudprincip om upparbetning utomlands bör endast få göras i begränsad utsträckning när detta är ett direkt led i ett önskvärt internationellt utvecklingsarbete där Sverige har att ta sin del av ansvaret. Redan träffade avtal skall hållas.” Varför denna ängslan i dag, herr Pettersson, när ni hade den uppfattningen för några veckor sedan? Eller för ni månadspolitik?
Herr talman! Jag hävdar bestämt att här är det inte fråga om att krypa ut ur någonting. Energiministerns agerande är sannerligen så anmärkningsvärt att det fordrar kritik på många punkter. Jag kan tala om för energiministern att jag har haft ett samtal med kärnbränslebolagets verkställande direktör, och han har bekräftat att han sammanträffade med Olof Johansson dagen före hans resa, men då fick han inget som helst besked om att energiministern avsåg att ta kontakt med kärnbränslebolagets franska förhandlingsmotpart. Det finns alltså ett klart besked på den punkten, och jag kan inte förstå hur energiministern kan hävda något annat. Sedan frågade herr energiministern hur Sydkraft uppfattade den redovisning som energiministern gav på basis av sin franska resa. Ni sade att ni bara presenterade materialet och sedan frågade Sydkraft: Vilka slutsatser vill ni själva dra av detta? Jag kan försäkra herr energiministern att företrädarna för Sydkraft nog ansåg sig försatta i en mycket besvärlig påtryckningssituation. Det är ganska anmärkningsvärt att herr industriministern i dag inte på något sätt har kunnat dementera att han har försökt förmå Sydkrafts styrelse och ledning att skjuta på det kommersiella ianspråktagandet av Barsebäck 2.
Herr talman! Det är alldeles korrekt, herr Pettersson i Lund, att jag inte sade till herr Svenke att jag skulle besöka kärnbränslebolagets förhandlingsmotpart. Det var nämligen inte min avsikt att göra det. Däremot sade jag att jag inom kort skulle få möjlighet att åka till Frankrike för att informera mig hos myndigheterna där. Det var inte klart på torsdagskvällen utan blev klart först vid veckoslutet, och därefter åkte jag. Jag noterar att herr Pettersson inte diskuterar den här frågan mot bak grund av socialdemokraternas principiella uppfattning om upparbetning utan bara på grundval av sina grumliga källor.
Herr talman! Jag skall gärna vid ett annat tillfälle mera allmänt med herr Johansson diskutera kärnkraftspolitiken i det här landet. Låt mig bara konstatera att energiministern har ingen anledning att krypa bakom vår energipolitiska motion. Vad vi tyvärr har att leva med här i landet, i varje fall ännu en tid, är den villkorsproposition som den borgerliga majoritetsregeringen har lagt fram för riksdagen. Då måste man naturligtvis argumentera med utgångspunkt i den. Skulle riksdagen emellertid vara klok nog att gå på den socialdemokratiska handlingsfrihetslinjen, som manifesteras i vår motion, skall jag gärna ändra min argumentering på den punkten, herr energiminister.

75, och anförde: Herr talman! Herr Gustafsson i Ronneby har frågat mig vilka konkreta åtgärder som jag är beredd att vidta i syfte att åstadkomma en nödvändig förbättring av sysselsättningen i Blekinge. I ett svar på en fråga av herr Bengtsson i Sölvesborg den 11 november förra året i samma ämne sade jag att jag delade den oro man känner för sysselsättningsutvecklingen vid vissa företag inom Blekinge län. Sysselsättningsproblemen i länet är delvis av strukturell art. Dessa problem förvärras i en konjunkturavmattning som den vi nu upplever. Åtgärder för att öka antalet arbetstillfällen i länet framstår, inte minst mot bakgrund av den senaste tidens utveckling, som angelägna. Blekinge län har i förhållande till genomsnittet för riket en mindre väl differentierad näringslivsstruktur. Detta sammanhänger med industrins och främst då verkstadsindustrins dominerande ställning. En strävan måste därför vara att öka differentieringen av länets näringsliv. För att nå resultat krävs målmedvetna och kraftfulla insatser under en längre tid. Mera påtagliga effekter kan inte åstadkommas på en gång. Strukturella problem finns i många regioner i vårt land. De har kartlagts, och riktlinjer för att komma till rätta med dem har beslutats av riksdagen så sent som i december förra året. I den framställning från länsstyrelsen som herr Gustafsson nämner har föreslagits att lokaliseringsstöd skall utgå till företag som etablerar sig eller bygger ut i Blekinge län. Redan gällande bestämmelser gör det möjligt att bevilja lokaliseringsstöd, t.ex. när en ort hotas av arbetslöshet sysselsättningen i Blekinge till följd av industrinedläggning eller när ett område med ensidigt näringsliv behöver tillföras ytterligare industrier. Lokaliseringsstöd har också utgått till fem företag i länet, och sysselsättningen har i dessa företag ökat med närmare 1000 personer. Regeringen är även i fortsättningen beredd att positivt pröva varje seriös framställning om sådant stöd till Blekinge län. Jag vill erinra om att frågan om lokaliseringsstödets utformning f. n. behandlas av sysselsättningsutredningen. I avvaktan härpå avser regeringen att tillämpa en ordning som innebär att regeringen efter framställning från länsstyrelse kan förordna att kommun utanför stödområdet för viss tid skall i fråga om lokaliseringsstöd kunna jämställas med kommuner i den s.k. grå zonen. För att trygga sysselsättningen i landet intill dess att konjunkturuppgången i vår omvärld ger mera påtagliga effekter för våra exportindustrier har regeringen vidtagit en rad åtgärder. Stöd till lagerproduktion har i Blekinge län beviljats 27 företag med en beräknad lagerproduktion på 150 milj.kr. Det förhöjda bidraget för utbildning av personal som riskerar permittering har i Blekinge län, på bara sex veckor, beviljats för utbildning av 2 500 personer, därav 2 400 i Olofström. Statliga och kommunala industribeställningar för ca 400 milj.kr. tidigareläggs, och jag räknar med att en del av dessa skall komma företag i Blekinge till godo. Volymen av beredskapsarbeten ökas med 500 milj.kr., varav drygt 12 milj.kr. kommer länet till godo. Vidare har regeringen föreslagit särskilda insatser inom teko och skoindustrin liksom till företag med avgörande betydelse för sysselsättningen på en ort. De här åtgärderna berör i hög grad Blekinge län. Situationen för länets varv har tagits upp i den rapport som analysgruppen för vissa varvsfrågor har överlämnat till regeringen och som nu är föremål för regeringens överväganden. Det är regeringens bestämda avsikt att i enlighet med de riktlinjer som har lagts fast genom beslut om en samordnad regional och sysselsättningspolitik och med de medel som står till buds verka för att Blekinge län liksom andra delar av vårt land skall kunna erbjuda sina invånare ett tillräckligt och väl differentierat utbud av arbetstillfällen. Mitt svar till herr Gustafsson blir alltså att regeringen redan har vidtagit en rad åtgärder och inte kommer att tveka när det gäller att vidta de ytterligare åtgärder som kan behövas för att förbättra sysselsättningssituationen såväl i Blekinge län som i övriga utsatta delar av landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Det finns mycket i svaret som vi kan vara överens om. Det gäller — om jag får tolka arbetsmarknadsministern så — att vi båda anser att vi framför allt på kort sikt men också i ett längre perspektiv tyvärr kan räkna med allvarliga svårigheter för sysselsättningen i Blekinge. Jag har heller ingen annan mening än att det finns besvärligheter också på annat håll, men jag tycker att det är ett rimligt påstående att det är särskilt besvärligt i Blekinge just nu. Såväl i min interpellation som i andra handlingar som tillställts regeringen har situationen utförligt belysts, och eftersom arbetsmarknadsministern tycks dela den redovisade bedömningen, skall jag inte fresta vare sig hans eller kammarens tålamod med att ånyo redovisa läget. Det finns heller ingen skiljaktighet i bedömningen av att det behövs långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med de långsiktiga strukturproblemen i Blekinge. Jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen, som det uttrycks i svaret, icke kommer att tveka om insatser som syftar till att åstadkomma en varaktig förbättring av sysselsättningen. Jag tror mig kunna utlova att regeringen skall få många tillfällen att leva upp till detta löfte. I svaret på min interpellation redovisas de allmänna åtgärder som regeringen vidtagit i syfte att stimulera sysselsättningeh. Då avsikten med min interpellation inte är att få till stånd en allmän sysselsättningspolitisk debatt, skall jag inte ta upp de åtgärderna till diskussion. Det är klart att också de kan ha sin betydelse för vår situation i Blekinge. I svaret på min interpellation redovisas framför allt mera långsiktiga åtgärder. Dit hör t.ex. det angivna behovet av en mer differentierad sysselsättning. Jag delar naturligtvis uppfattningen att vi behöver ett mer differentierat näringsliv. Men till de mera långsiktiga bedömningarna skall jag i huvudsak be att få återkomma vid ett annat tillfälle. Det är den akuta situationen som vi inte kan acceptera. Den måste få en snabb lösning. Det är inte tillräcklig tröst för dem som i dag inte kan få ett jobb och för dem som mist sitt jobb att vi kanske på lång sikt kan få ett bättre differentierat näringsliv och fler sysselsättningstillfällen. För dem är det den nuvarande situationen som är pressande och oacceptabel. Vi har en viss vana i Blekinge att brottas med sysselsättningsproblem. Långt fram på 1960-talet hade vi stora svårigheter på vår arbetsmarknad. Genom egen kraft och genom god hjälp av dåvarande regeringen lyckades vi häva oss ur dessa svårigheter, skapa en rimlig sysselsättning i vårt län och därmed hejda utflyttningen. Som jag tidigare sagt förstår vi att också andra har problem och att ” det kan vara svårigheter att lösa alla problem på en gång. Vi har därför enligt vår tradition funderat över vad vi kan göra själva för att på kort sikt ernå en förbättring av förhållandena. Vi har då funnit att det i de allra flesta fall, där vi genom egna åtgärder skulle kunna ernå en förbättring, för realiserandet krävs stöd av regering och myndigheter. Ofta krävs inga våldsamma insatser. Det gäller i allmänhet endast att ställa reguljära arbetsmarknadspolitiska åtgärder till förfogande och i något fall att flytta fram en åtgärd, som eljest ändå skulle komma att vidtas. Jag skall här redovisa några sådana åtgärder, som kan åstadkommas mycket snabbt och som väsentligt skulle förbättra förutsättningarna. sysselsättningen i Blekinge De största problemen föreligger i länets östra och västra delar, medan den mellersta deien hittills har lyckats klara sig något bättre. För Karlskrona spelar varvet en stor roll. Ledningen för varvet har konstruktivt angripit problemen och genom skicklighet och framåtanda hävdat sig väl. Varvet står nu inför problemet att genom en senareläggning av en nykonstruerad båttyp, s.k. minjaktfartyg i glasfiberarmerad plast, tvingas skicka hem ca 150 anställda. I en artikel i dagens nummer av Blekinge Läns Tidning meddelas att arbetsmarknadsministern vid dagens interpellationsdebatt skall tillkännage att medel har ställts till förfogande genom att AMS utlånar pengar till marinen så att beställningen kan ske. Därmed skulle en senareläggning med dess konsekvenser för sysselsättningen inte komma till stånd. Innan jag ytterligare tar upp frågan om varvets situation, vill jag gärna ge arbetsmarknadsministern möjlighet att i enlighet med tidningsartikeln bekräfta denna för oss så positiva åtgärd. Andra åtgärder som är aktuella är uppförande av s.k. industrihus eller industrihotell i samtliga de fem kommunerna. Vi har goda erfarenheter av dessa åtgärder, som vi prövat tidigare. De ger inte endast arbete under uppförandetiden utan är också ett bra lokaliseringspolitiskt medel. Om de skall kunna fungera på detta sätt och verkligen dra till sig småindustri och hantverksmässig verksamhet, erfordras att hyrorna inte blir alltför påfrestande för hyresgästerna. Om vi i vart och ett av de fem kommunblocken fick uppföra s.k. industrihus såsom statskommunalt beredskapsarbete med 50 96 bidrag, vilket skedde förra gången vi hade besvärligheter, skulle detta säkerligen i hög grad kunna medverka till en förbättrad situation. Den totala byggnadskostnaden för dessa fem anläggningar beräknas till ca 40 milj.kr. Ansökan om bidrag har delvis redan inlämnats. Det är min förhoppning att arbetsmarknadsministern vill medverka till en sådan lösning. De besvärliga förhållandena i Olofström har diskuterats i andra sammanhang. Jag vill därför här endast understryka angelägenheten av att kommunen där kan få sådan medverkan att arbete kan beredas inte minst den lokalt bundna arbetskraft som går utan jobb och att kommunens besvärliga ekonomiska läge förbättras genom extra skatteutjämningsbidrag och generösa bidrag till statskommunala beredskapsarbeten så att t.ex. planerat förvaltningshus, nytt Folkets hus och andra projekt kan sättas i gång. Jag har med att redovisa dessa konkreta objekt för arbetsmarknadsministern velat visa att vi verkligen av egen kraft försöker att ta oss ur de uppkomna svårigheterna. Jag kunde ha redovisat långt fler, men jag vill endast genom dessa exempel belysa att det finns rikliga tillfällen för regeringen att medverka till en positivare utveckling. Jag tar således arbetsmarknadsministern på orden, när han säger i sitt svar till mig att regeringen icke kommer att tveka att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget i Blekinge. Låt mig så till sist, herr talman, anföra ett par synpunkter som berör den mera långsiktiga situationen. Den ena gäller framtiden för det statliga företaget Uddcomb. Jag gör det utan att här ta upp till diskussion regeringens energipolitik. Men jag vill ändock vid detta tillfälle understryka att om regeringens energipolitik skulle leda till att utlagda beställningar undandras företaget och problem med sysselsättningen härigenom uppkommer, så anser vi att det är regeringens oavvisliga plikt att tillse att ersättningssysselsättning anordnas innan så sker. Staten har här ett dubbelt ansvar för sysselsättningen, och det vore inte acceptabelt att en redan hårt prövad landsända också skulle kunna få bära konsekvenserna av ett beslut i vars innehåll i vart fall bolaget icke kan ha någon del. Den andra gäller kommunikationerna i länet. Företrädare för samtliga i länet representerade partier har i riksdagen motionerat om elektrifiering av järnvägen Karlskrona-Kristianstad där driften nu upprätthålles med dieseldrivna tåg. Det vore av stort värde om denna motion kunde vinna riksdagens stöd. Ett bifall till motionen skulle ge många behövliga arbetstillfällen och ha långsiktig strategisk betydelse. Även här finns utrymme för en positiv medverkan från regeringsmedlemmarnas sida. Jag har tidigare kunnat konstatera att arbetsmarknadsministern delar uppfattningen att vi på både kort och lång sikt har svårt att hävda sysselsättningen i Blekinge utan att särskilda åtgärder vidtas. Mot den bakgrunden vill jag föreslå att sysselsättningsutredningen genom tilläggsdirektiv får i uppdrag att utarbeta ett speciellt sysselsättningspolitiskt program för Blekinge eller t.o.m. för sydöstra Sverige, eftersom det också på andra håll i detta område förekommer speciella svårigheter. Ett sådant regionalt program skulle också kunna utgöra en värdefull modell för att angripa problemen på andra håll och skulle kunna initiera åtgärder för att ernå en långsiktig förändring av sysselsättningsläget i riktning mot vad som redovisas i arbetsmarknadsministerns svar på min interpellation. Om detta, av skäl som jag inte nu kan bedöma, icke skulle visa sig möjligt, vill jag fråga om arbetsmarknadsministern i så fall är beredd medverka till att en särskild sysselsättningsdelegation inrättas för Blekinge med företrädare för berörda departement, myndigheter och kommuner. Av vad jag här utförligt redovisat torde framgå att vi i länet är beredda vidta åtgärder för att så långt möjligt av egen kraft häva oss ur det svåra läge som nu föreligger. Men om detta skall vara möjligt fordras i alla de konkreta projekten en generös medverkan från regeringens sida. En av de arbetsmarknadspolitiska svårigheterna är ofta att finna ändamålsenliga konkreta projekt för åtgärderna. Här finns de. Vågar vi räkna med att arbetsmarknadsministern och regeringen är beredda se till att de också kan komma till stånd?

Herr talman! Herr Gustafsson i Ronneby har lämnat en utförlig beskrivning av situationen i Blekinge. Jag är rädd att jag i mitt anförande i viss mån kommer att upprepa en del saker, men jag ber kammaren sysselsättningen i Blekinge om ursäkt för detta. Arbetsmarknadsläget har varit väldigt svårt i Blekinge. Speciellt under 1976 och 1977 har det undergått en stark försämring. Den framtida efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarligga på en låg nivå så långt man kan överblicka. I detta läge är det främst kvinnor och ungdomar som drabbas. De arbetssökande består också till omkring 50 96 av ungdomar i åldern 24 år och yngre. Det har sagts flera gånger under debatten att verkstadsindustrin dominerar industrisysselsättningen i länet. 14 stora företag har ca 60 926 av sysselsättningen. Därför är det oerhört viktigt att vi får en mera differentierad arbetsmarknad i länet. Vi hoppas att det med den nya regeringens initiativ skall bli lättare för små och medelstora företag att hävda sig. I vissa orter, t.ex. Olofström, är kommunen helt beroende av två stora industrier, AB Olofströmsverken och LM Ericsson. Olofströmsverken har ju under ett par år minskat sin arbetsstyrka med ca 800 personer, och hur kritiskt läget är vid LM är väl känt och omvittnat. Även i Karlskrona är läget mycket kritiskt, vid Gränges, Uddcomb och Karlskronavarvet. Karlskrona har under en lång följd av år mist många av de statliga arbetstillfällena vid militära anläggningar. Det rör sig om ca 4 000 personer under en tioårsperiod. Trots att detta har varit en statlig verksamhet har ej någon utlokalisering av någon annan statlig verksamhet skett under den stora utlokaliseringsdriven under den gamla regeringens tid. Nu är det kritiskt för Karlskronavarvet. Det är av stor vikt att sysselsättningen tryggas vid varvet. Stora investeringar har lagts ned på konstruktions och utvecklingsresurser när det gäller minjaktfartygen. Egentligen borde det arbetet redan vara i gång. Karlskronavarvet har kommit längst i världen när det gäller tillverkning av stora fartyg i glasfiberarmerad plast. Under fem år har varvet koncentrerat nästan alla utvecklings och konstruktionsresurser på detta projekt med avsikt att vid en viss bestämd tidpunkt omsätta projekteringsarbetet i produktion i sina verkstäder. Projektet har till dags dato kostat 13 milj.kr. i utvecklingsarbete. Det är också varvets mening att försöka komma ut på exportmarknaden med en modifierad fartygstyp kallad M 80. Om man inte får sätta i gång produktionen, kommer andra länder — Japan, England, Italien eller Frankrike — att inhämta försprånget och därmed försvåra en eventuell export. Vår exportmarknad, som är dålig, behöver verkligen denna förstärkning. Detta är en fråga som jag tidigare har diskuterat med statsrådet Krönmark, och den hör egentligen hemma hos honom. Jag fick svar på en fråga som jag ställde till honom den 8 december. Svaret lämnades den 16. Men i det allvarliga läge som Blekinge nu befinner sig i behöver arbetsmarknadsdepartementet och övriga ansvariga departement hjälpas åt. Karlskronavarvet vill också utveckla ett kustbevakningssystem i paket för den utländska marknaden. Detta är aktuellt när allt fler länder troligen kommer att utvidga sina fiskegränser. Jag hoppas också att de tidigarelagda statliga industribeställningar som skall läggas ut på allt sätt skall värna om att ge Karlskronavarvet möjlighet att behålla sysselsättningen för sina anställda. Enligt sysselsättningens tilläggsdirektiv 76-05-13 skall utredningen pröva behovet av förändringar eller anpassningar av stödområdesprincipen. Jag anser i dag, liksom jag framfört i min motion 1976/77:161 om att temporärt betrakta Blekinge som stödområde, att länet uppfyller alla kriterier härför. De punktinsatser i lokaliseringsstöd som statsrådet Ahlmark här redovisar för fem företag i länet är av stor betydelse och visar regeringens vilja att markant ta upp vårt läns svåra problem. Vi hoppas på en fortsättning. Däremot måste jag till herr Gustafsson i Ronneby ställa frågan: Hur hade det ställt sig för industrierna i vårt län om man hade arbetat efter socialdemokraternas skuggbudget, där det läggs ytterligare pålagor på företagen genom förhöjd arbetsgivaravgift? Stödet till lagerproduktion, utbildningsstödet för 2 500 personer i länet med 25 kr./tim och de särskilda insatserna för ungdomen i form av beredskapsarbete samt stödet till sko och tekoindustrin är mycket välbehövliga insatser för vårt län. Vi hoppas att framtiden i länet skall ljusna. I dag har vi också i Blekinge Läns Tidning fått läsa nyheten att arbetsmarknadsdepartementet kommer att låna försvarsdepartementet vad som erfordras för att sätta i gång produktionen av de nio minjaktfartygen. Herr Gustafsson i Ronneby frågade om den uppgiften är sann, och jag behöver inte upprepa frågan.

Herr talman! Hans Gustafsson, Margot Håkansson och jag är i de grundläggande värderingarna helt överens. Det finns i delar av Blekinge betydande problem, både kortsiktiga och långsiktiga. Det gäller att ta itu med dem med den arsenal av arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska åtgärder som vi har eller kan tänka oss. Vad Karlskronavarvet beträffar har regeringen bemyndigat AMS att lägga ut statliga industribeställningar på ungefär 200 milj.kr. Inom försvarets materielverk överväger man beställningar på sammanlagt 65 milj.kr. Överläggningar pågår nu mellan AMS och materielverket rörande vilka beställningar som kan läggas ut inom den angivna ramen. Av sysselsättningen i Blekinge görande är naturligtvis då i mycket stor utsträckning den bästa sysselsättningseffekten. Vad minjaktfartygen angår står det i den totala försvarsproposition som lagts på riksdagens bord så här: ”Beställningsbemyndigande för anskaffning av minjaktfartyg har anvisats i regleringsbrev för budgetåret 1976 78 för sådan anskaffning. Jag kommer emellertid att pröva möjligheten att lägga ut beställningar av dessa fartyg redan under budgetåret 1977/78.” Den frågan prövas alltså inom regeringen. Ett av de problem man har i Blekinge län är att man mellan åren 1974 och 1976 förlorade närmare 2 000 arbetstillfällen. På sina håll hotas länet nu också av en ytterligare avtappning av arbetskraft. För att klara en del kortsiktiga problem har vi då höjt stödet för utbildning av personal som riskerar permittering. På en dryg månad har närmare 2 000 anställda i Blekinge också sluppit permittering tack vare 25-kronan och andra åtgärder, som Hans Gustafsson och Margot Håkansson känner väl till. Ett 15-tal varsel har även kunnat dras tillbaka i Blekinge län. Jag vet också att länsarbetsnämnden i dag överlägger med flera företag om utbildning som ett alternativ till permittering. Vi har dessutom lagt fram förslag som syftar till att stödja sko och textilindustrin. Jag hoppas att det är förslag som kommer att få stöd från herr Gustafssons parti. Vidare har vi utökat anslagen för beredskapsarbeten. I Blekinge län kommer huvuddelen av de medlen att gå till att skapa arbete för ungdomar. Ungdomsarbetslösheten är ju ett allvarligt problem i Blekinge. Dessutom är vi nu mitt uppe i förhandlingar om beställningar hos företag i Blekinge. Antalet kvarstående arbetssökande för omedelbar placering vari februari 1787. Av dem var 30 96 under 25 år. Det innebär att andelen ungdomar som saknar arbete har minskat från 40 till 30 26 på ett par månader —- men den är fortfarande mycket hög. Det är bl.a. de aktiva insatserna av länsarbetsnämnden som gjort det möjligt att pressa ned ungdomsarbetslösheten. Man:har t.ex. satt i gång ett flertal beredskapsarbeten. Det finns drygt 600 ungdomar i beredskapsarbeten i dag, och man räknar med att kunna öka det antalet. I går beslöt länsarbetsnämnden om ytterligare 80-90 platser för ungdomar i beredskapsarbeten. Och man skall förhandla med landstinget om att sysselsätta 150-200 ungdomar inom vårdområdet. Så till Olofström. Det är sant som man har sagt i debatten att vi inte har nöjt oss med att ”slå näven i bordet” eller att ”sätta alla klutar till”, vilket man har anklagat oss för att i ord inte vilja göra. I stället har vi försökt att handla praktiskt. Vårt mål har varit att trygga sysselsättningen i Olofström. Några steg i det här arbetet har varit följande. 1. För att hindra en omfattande permittering vid Volvo i Olofström tog man initiativ till betydande utbildningsinsatser. De förhandlades fram mellan företaget, fackliga organisationer och länsarbetsnämnden. De be rör ungefär 2400 anställda vid Volvo i Olofström och gäller omkring 450 000 utbildningstimmar. Detta är resultatet av en fin samverkan inom Olofström. Det hade inte varit möjligt att uppnå detta resultat utan den kraftigt ökade satsning på utbildning som regeringen föreslog i slutet av januari i år. 2. När LM, det näst största företaget i kommunen, gick ut med krav på primära förhandlingar i bl.a. Olofström var jag efter ett par dagar på platsen. Jag lyssnade på de anställda, facket, företagsledningen i Blekinge, kommunen och länsmyndigheterna. Jag tycker att det är viktigt att lyssna, innan man fattar beslut. Det var vad jag gjorde för ungefär en månad sedan. 3. Det viktiga i den första omgången var — vilket framgick bl.a. av starka önskemål från de fackliga organisationernas och kommunens sida - att de primära förhandlingarna enligt medbestämmandelagen skulle avbrytas och att arbetet skulle återföras till den centrala arbetsgruppen inom LM, mellan företagsledningen och de fackliga organisationerna. Det har också skett. Regeringen har vid flera tillfällen, både offentligt och på annat sätt, kraftfullt uttryckt vår vilja att skydda sysselsättningen vid LM i Olofström. 4. Nästa steg gällde de kortsiktiga problemen vid L M. Det är väldigt viktigt att nu hindra permitteringar vid en rad av L M:s fabriker. De finns ju på många håll i landet, därav fyra i Blekinge. Här har nu utarbetats förslag, i samverkan mellan fack och företagsledning, om en mycket stor satsning — jag tror att det är den största utbildningssatsningen i svensk företagshistoria — där mer än 10 000 anställda skulle få utbildning av olika slag för att undgå permitteringar. De här förhandlingarna är naturligtvis inte avslutade. De skall ju fullföljas lokalt också i Blekinge. Det är ungefär 3 000 personer som är anställda vid LM i Blekinge län. 5. Vidare har vi de mera långsiktiga problemen, att klara L M-fabriken i Olofström. Här fortsätter den centrala arbetsgruppen sin verksamhet, där ju de fackliga organisationerna och företagsledningen är representerade. Regeringen och LM befinner sig i samtal om bl.a. beställningar som skulle kunna underlätta läget för företaget och sysselsättningen. Jag tänker inte försvåra samtalen genom att här gå in på dem i detalj. Men alla kan vara förvissade om att vårt mål är att så långt möjligt skydda sysselsättningen i Olofström. 6. Vi diskuterar också möjligheten att förlägga annan industri till Olofström. Jag har vid några tillfällen haft kontakter med Olofströms kommunala ledning. Samtalen fortsätter mellan Olofström och kanslihuset. Jag tänker inte heller störa dessa kontakter genom att i detalj gå in på dem. Jag är övertygad om att Hans Gustafsson känner till åtminstone delar av dem. Vårt mål är också här att trygga sysselsättningen i Olofström. Detta, herr talman, är praktiskt arbete. Det är tålmodig samverkan mellan företag och fack, mellan kommun och regering. Det ger kanske sysselsättningen i Blekinge sysselsättningen i Blekinge inte lika stora rubriker som när man kräver knytnävsslag i bord och annat sådant. Men jag tror att vårt handlande ger mera jobb och mera trygghet för människorna.

Herr talman! Jag hade verkligen ambitionen att få ett samtal om Blekinges aktuella problem med arbetsmarknadsministern, inte så mycket att diskutera händelser som inträffat. Jag hade icke ett ord vare sig i min interpellation eller i mitt långa inlägg till anklagelse mot vad regeringen till äventyrs underlåtit att göra för att trygga sysselsättningen. Jag hade verkligen uppskattat om arbetsmarknadsministern velat ta till vara den ambitionen att inte göra detta till en allmän debatt utan till en diskussion om våra konkreta problem. Det är klart att jag skulle kunna använda de sex minuter jag har till förfogande till att tala om hur näven skall slås i bordet osv. — det är ju inte bara fråga om att slå näven i bordet; det är också fråga om vilken näve det är. Jag tror inte att vi längre behöver fördjupa oss i den diskussionen. Jag kan säga detsamma till Margot Håkansson, som tar upp frågor om alternativ budget osv. Jag har inte ambitionen att ta upp detta vid det här tillfället. — Jag skall vidare gärna återkomma till den beskrivning av förhållandena vid LM Ericsson som arbetsmarknadsministern gav i ett annat sammanhang, men inte heller det var nu min ambition. Mitt enda syfte var att med arbetsmarknadsministern få diskutera den allvarliga sysselsättningssituationen f.n. i Blekinge och att få svar på ett antal konkreta frågor. Jag fick praktiskt taget inte svar på en enda av dessa. Låt mig därför upprepa mina frågor. När det gäller varvet beklagar jag att återgivandet av arbetsmarknadsministerns uttalande i Blekinge Läns Tidning inte stod i överensstämmelse med verkligheten. Får jag då säga att jag hoppas att arbetsmarknadsministern av sysselsättningsskäl medverkar till att vi får till stånd en sådan prövning som förutsätts i försvarspropositionen, så att de 38 milj.kr. som behövs för att tidigarelägga beställningen till budgetåret 1977/78 blir tillgängliga. Detta motsvarar 150 jobb. Jag fick inget svar från arbetsmarknadsministern på mina propåer när det gällde möjligheterna att få uppföra fem industrihus i Blekinge som statskommunalt beredskapsarbete med 50-procentiga bidrag. Det ger sysselsättning vid uppförandetillfället, men det är framför allt långsiktigt av stort värde. Jag fick inte heller något svar på frågan om möjligheterna till elektrifiering av vår järnväg, vilket har stor strategisk och sysselsättningspolitisk betydelse. Jag fick inget svar från arbetsmarknadsministern när det gällde frågan om sysselsättningen vid Uddcomb liksom inte heller på frågan huruvida arbetsmarknadsministern är beredd att ge sysselsättningsutredningen tilläggsdirektiv om att upprätta ett sysselsättningspolitiskt program för Blekinge. Jag hade verkligen värdesatt om arbetsmarknadsministern använt sin taletid till att ge svar på dessa frågor, eftersom det är de som är väsentliga f.n. Jag kan mycket väl förstå att arbetsmarknadsministern kan ha ett behov av att diskutera regeringens åtgärder och agerande i L M Ericssonfrågan, men i så fall får vi inrikta oss på att göra det vid ett annat tillfälle. Låt oss ägna denna debatt åt att på gemensam grundval se, om vi kan hitta vägar för att klara problemen! Jag har inte underkänt åtgärder som har vidtagits för att skapa beredskapssysselsättning åt ungdomar eller andra motsvarande åtgärder liksom inte heller den utbildning som f.n. bedrivs i Olofström, osv. Jag har icke riktat ett ord av kritik mot det i detta sammanhang. Jag har en önskan om att vi skall gå vidare i stället, så att de åtgärder som har vidtagits kan kompletteras med nya. För att inte få en allmän debatt om detta ansträngde jag mig för att redovisa ett antal konkreta projekt.

Herr talman! Det är ganska lustigt att nu höra herr Gustafsson i Ronneby stå här och tala om hur han har bemödat sig om att inte kritisera. Det skulle vara ganska skönt, om han också ville bemöda sig att vara litet konstruktiv i den kritik som han sprider ut i länet och över landet om hur fruktansvärt handlingsoduglig regeringen är, liksom i sitt framhållande av hur den socialdemokratiska regeringen skulle ha klarat krisen mycket bättre och hur man, trots att man i den socialdemokratiska skuggbudgeten belastar företagen med större arbetsgivaravgifter, ändå anser att de skall klara sig bättre. Det skulle vara intressant att få svar på detta. Det är svagt att inte kunna redovisa hur företagen skall kunna klara sig bättre, om de får högre arbetsgivaravgift. I Sydöstran — en tidning som herr Gustafsson måste känna väl till - i måndags, den 14 mars 1977, läste jag en redogörelse för en sammankomst som herr Gustafsson deltog i och höll ett föredrag vid i Karlshamn. Herr Gustafsson skulle då ställa statsrådet Ahlmark mot väggen och förklarade bl.a.: ”I ett privatkapitalistiskt samhälle som vårt har företagen inte till uppgift att klara sysselsättningen: De har till sin filosofi att få största möjliga avkastning på insatt kapital. Och när insatt kapital kommer i konflikt med sysselsättningen, ja då är det sysselsättningen som får vika. Därför hävdar socialdemokraterna att det är samhället som skall gå in och bära ansvaret för sysselsättningen.” Det är ganska underligt att höra, och jag måste fråga herr Gustafsson varför en socialdemokratisk regering levt med detta system under 44 år och inte försökt förändra det. Den nakna sanningen är väl egentligen att svenska folket inte vill ha ett socialistiskt styrt samhälle på de villkor socialdemokraterna nu förordar — inte ens en blågul socialism å la Sträng. Varje gång sedan 1920-talet som ni har drivit den frågan har ni gjort förlustval. Erlander var klok nog att lägga socialiseringen i malpåse och knyta igen. Olof Palme har inte varit så klok, och han har också fått uppleva tre förlustval. sysselsättningen i Blekinge Kanske efterklokheten hos vissa socialdemokrater nu inte kan hålla tillbaka den stora grupp inom partiet som vill ha ett allt starkare samhälle på den enskilda människans bekostnad. Det måste vara besvärande för herr Gustafsson, som jag anser vara en klok och omdömesgill person, att ständigt stå upp och försvara ett samhällssystem som jag föreställer mig att han inte själv tror på. Men herr Gustafsson får kanske trösta sig med att ändamålet helgar medlen, och alla vägar får väl prövas för att om möjligt återvinna de förlorade taburetterna. Jag tycker dock att man borde påbörja en något så när konstruktiv opposition och inte hamna i allmänt gnäll och veklagan och komma med knytnävar i bordet. Och nu har herr Gustafsson till yttermera visso sagt att det beror på vems knytnävar det är som slås i bordet — med krafttag, som herr Gustafsson själv sade i TV-debatten om LM. Och man borde inte komma med en skuggbudget som kastar in företagen i olösliga svårigheter med höjda arbetsgivaravgifter även i stödområdena — om vi nu skulle få lov att bli ett sådant i vår kritiska situation i Blekinge. Jag tror att vi alla, herr Gustafsson och jag och övriga riksdagsmän här, upplever hur svårt det är i Blekinge. Därför vore det bra om man kunde diskutera inte bara på herr Gustafssons villkor i denna kammare — när herr Gustafsson nu inte vill slänga otidigheter omkring sig — och erkänna både häroch i andra sammanhang att den nya regeringen verkligen är intresserad av sysselsättningsfrågorna och försöker göra sitt bästa.

Herr talman! Det var inte mycket kvar av den offensive och aggressive Hans Gustafsson som vi upplevt i mängder av tidningsreferat och i TV. När han nu uppträder i kammaren är det nästan med klagolåt över att man över huvud taget diskuterar en rad av de problem som varit föremål för så stor uppmärksamhet i den allmänna debatten. Herr Gustafsson frågar varför jag inte tar upp konkreta problem i interpellationssvaret och inlägget. Men det är ju precis det jag har gjort. Jag har tagit upp ett tjugotal konkreta problem som man jobbar med i Blekinge, som regeringen gett stöd till och som man delvis — på vissa punkter helt — kunnat lösa. Nu säger Hans Gustafsson närmast generad: Vi behöver inte diskutera det här längre med att ”slå näven i bordet”. Ja, men det har ju varit det stora och viktiga inslaget i herr Gustafssons partis agitation i fråga om L M-krisen i Olofström — just uttryck av det slaget. Nu har jag tagit upp det, i förbigående. Jag har visat hur vi i regeringen arbetar punkt för punkt för att klara problem, för att diskutera med olika berörda parter, för att kunna lösa upp knutar. Och då säger Hans Gustafsson: Detta skall vi inte resonera om. Här har pågått en oerhörd hets mot regeringen. Och när vi talar om vad vi i verkligheten gjort så klagar Hans Gustafsson nästan över att vi tar upp den diskussionen. Det verkar som om den offentliga debatten i Sverige om Blekinge skulle föras på enbart Hans Gustafssons villkor. Men så är det faktiskt inte. När det gäller varvet har jag gett besked beträffande industribeställningarna:Jag räknar med att sådana beställningar nu kommer Karlskronavarvet till godo. Förhandlingar pågår med materielverket. När det gäller minjaktfartygen har jag citerat vad som står i försvarspropositionen, som just har lagts på riksdagens bord och som direkt berör Karlskronavarvet. Försvarsministern säger ju där att han kommer att ”pröva möjligheten att lägga ut beställningar av dessa fartyg redan budgetåret 1977/78”. Herr Gustafsson tog upp frågan om industrihus. Jag vill svara att frågan behandlades under en av de punkter om Olofström som jag tog upp och som handlade om försöken att få en ersättnings eller ny industri till en ort som är beroende av två eller tre företag. Problemet med Blekinge är ju i stor utsträckning att många kommuner där är så starkt beroende av några få stora företag. Kan man få dit flera — och även mindre — företag, ökar tryggheten och valfriheten i länet. Det är därför viktigt att det kommer ny industri, t.ex. till Olofström. Då kommer industrihusen in i bilden. Naturligtvis kommer regeringen att pröva en sådan begäran i den ordning som är fastlagd och som herr Gustafsson känner väl till. I och för sig har jag redan haft ett samtal med kommunalrådet i Olofström om den saken, men ärendet får naturligtvis följa den särskilda ordningen. Om vår ambition att vara med om att trygga sysselsättningen i Olofström kan inget som helst tvivel råda. Det har också herr Gustafsson medgett i dag, När det gäller elektrifieringen av järnvägen skall jag inte föregripa behandlingen av den motion som gäller denna fråga. När det gäller tilläggsdirektiv till sysselsättningsutredningen för att göra ett särskilt program för Blekinge är jag emellertid en smula tveksam. Jag är nämligen ibland litet rädd för att göra särskilda program för ett helt län. Tillsättandet av en arbetsgrupp kan ibland medföra att det blir en försening av åtgärder som måste sättas in mycket snabbt för att ge trygghet åt människorna. Det kan också bli en ursäkt för att inte vidta åtgärder kvickt, när de erfordras, därför att man säger att det här sitter en arbetsgrupp som skall göra upp ett program för hela länet. När det gäller en särskild delegation finns det ju en sådan för Olofström, vilket Hans Gustafsson väl känner till. Jag har diskuterat dess arbete både med landshövdingen i Blekinge län och med länsarbetsdirektören. När det gäller en delegation för hela länet uppfattade jag inte vid mitt besök där att det fanns ett stort intresse för en sådan, eftersom länsmyndigheterna bedriver ett utomordentligt aktivt arbete. Det stöd av statsmakterna som behövs skall vi naturligtvis lämna så långt som det är rimligt. De här arbetsmarknadspolitiska åtgärderna försökte Hans Gustafsson nästan vifta bort. Han sade att vi är överens om dem, så dem skall vi inte prata om. Jag tycker däremot att vi gott kan tala om saker och ting som vi är överens om. Det är värdefullt för den svenska demokratin sysselsättningen i Blekinge sysselsättningen i Blekinge att ibland slå fast hur viktigt det är att både regeringen och oppositionen värnar om sysselsättningen. Om vi då ser på Blekinge, finner vi att i beredskapsarbetena i februari var 926 personer med — det var 346 fler än i februari i fjol. I mars i år var 3 300 personer i arbetsmarknadsutbildning — 2 000 fler än i fjol. Lagerstöd har beviljats 24 företag för en lagerökning på ungefär 160 milj.kr., och ansökningar från tolv företag om stöd för en utbyggnad för ca 32 milj.kr. behandlas just nu. Och av de 12 milj.kr. i nya beredskapspengar som Blekinge län har fått, beslutade i går länsarbetsnämnden i Blekinge att 9 milj.kr. skulle gå till beredskapsarbeten för ungdomar och äldre lokalt bunden arbetskraft. Det kommer under nästa kvartal att ge omkring 600 personer arbete, mest i den västra delen. Jag tycker också att det är viktigt att visa att man genom snabbt insatta åtgärder på utbildningssidan, i stället för att vänta på väldiga paket som det kan ta halvår eller mer att arbeta fram, kan förskona människor från omfattande permitteringar. Till att börja med talades det om permitteringar i Volvo i Olofström under ungefär 28 dagar. Men i och med att vi satte in 2S-kronan ger man där utbildning till 12 400 personer, och permitteringarna har kunnat inskränkas till fem dagar. Andra företag som också utbildar arbetskraft är Facit i Svängsta och Industrimontering i Sölvesborg. I dag sitter länsarbetsnämnden i överläggningar med Karlskronavarvet för att diskutera utbildning av personalen. Och LM Ericsson kommer troligen — här rör det sig om lokala förhandlingar, som inte är klara ännu — att sätta in utbildning för mer än 10000 människor, varav ungefär 3000 är anställda i Blekinge. Genom sådana här insatser — snabbt gjorda — har vi alltså sluppit mängder av permitteringar. Många varsel, också i Blekinge län, har dragits tillbaka. Det är konkreta åtgärder, och jag tycker att vi gott kan slå fast gemensamt att vi är överens om dem. Låt oss lova varandra att fr.o.m. den här debatten, Hans Gustafsson, erkänna att vi har samma ambition att klara sysselsättningen också i Blekinge län och att vi bör samverka om den saken och inte bara strida i den offentliga debatten om mål som vi är överens om.

Herr talman! Jag finner ingen anledning att använda den korta tid jag har till mitt förfogande för att ta upp en lång diskussion med fru Håkansson, eftersom jag inte har begärt någon interpellationsdebatt med henne; det är möjligt att det kan bli så i ett annat sammanhang. Efter fru Håkanssons beskrivning av mitt uttalande i Sydöstra Sveriges Dagblad — jag uppfattade den som en huvudpunkt i anförandet — vill jag gärna säga att tidningen i allt väsentligt korrekt återgav min uppfattning på den här punkten. Frågan om arbetsgivaravgifterna går det inte att förenkla på det sätt som här skedde. Det gäller ju en arbetsgivaravgift som enligt överenskommelse med löntagarna skulle avräknas i avtalsrörelsen, och då hade frågan om avgiften kontra företagens totala kostnader fått en helt annan karaktär. På arbetsmarknadsministerns senaste replik till mig vill jag svara, att om det kan vara arbetsmarknadsministern till glädje att också jag understryker att det är bra att man satsar pengar på beredskapsarbeten i Blekinge för att den vägen sysselsätta ungdomar och vuxna, så skall jag gärna göra det. Om han också uppskattar att jag säger att det är bra att det har lämnats pengar till utbildning i Olofström, så att man har sluppit den permittering som eljest hade fått ske, så skall jag lika gärna understryka det. Jag gick ännu längre i mitt första inlägg genom att säga att jag inte hade någon anledning att ta upp det som redovisades i svaret till mig om stödet till tekoindustrin m.m., men jag tillade att alldeles säkert har det också effekter för Blekinges del. När jag nu har sagt även detta, kanske arbetsmarknadsministern kan känna sig nöjd med min uppslutning kring dessa konkreta åtgärder. Mer intressant för mig var att gå ett stycke längre. Jag tror nämligen att arbetsmarknadsministern har samma mening som jag, att det i och för sig är väldigt bra att vi kan klara kortsiktiga svårigheter genom utbildningsinsatser, statliga beredskapsarbeten osv., men att det måste vara ännu angelägnare att vi konstruktivt försöker hitta vägarna för att få den ersättningsindustri och den differentiering som arbetsmarknadsministern själv så välvilligt talar om i sitt svar till mig. De åtgärder jag redovisade här hade nästan undantagslöst denna avsikt. Tyvärr kunde jag inte ta ordentlig tid på mig, men jag pekade på att industrihusen är ett viktigt lokaliseringspolitiskt medel; mina egna erfarenheter säger mig, att om bra lokaler till hyggliga priser kan ställas till förfogande, så har det en god lokaliseringspolitisk verkan. På samma sätt var det med frågan om kommunikationerna. Uddcomb hade specialkaraktär, och jag försökte på den punkten undvika att dra upp en diskussion om energipolitiken och underströk bara behovet av sysselsättning. Jag har alltså ambitionen att här försöka hitta vägar till sysselsättning. När det gäller varvet är det inte fråga bara om det akuta sysselsättningsbehovet utan om varvets möjligheter att på längre sikt komma in med försäljning av minjaktfartygen på den civila marknaden, där de har goda förutsättningar. Arbetsmarknadsministern har velat använda en stor del av den tid som han har till sitt förfogande genom att ta upp en debatt om förhållandena kring den diskuterade nedläggningen vid L M Ericsson i Olofström. Han har velat göra gällande att den diskussion som förts i den frågan inte — om jag förstod honom rätt — har vilat på saklig grund. Med detta ville han visa, om jag uppfattade rätt, för det första att regeringen redan från början hade varit väldigt aktiv i den här frågan, och för det andra att vi hade samma ambition när det gällde sysselsättningen; vi hade ingen anledning att misstänkliggöra varandras avsikter. Jag kan försäkra att jag icke haft någon strävan att misstänkliggöra arbetsmarknadsministerns avsikter i fråga om att klara sysselsättningen. sysselsättningen i Blekinge sysselsättningen i Blekinge Hela tanken är ju orimlig — att jag skulle säga att arbetsmarknadsministern inte har någon ambition att klara sysselsättningen. Jag höll på att säga att det är så dumt att det är onödigt att bemöta. Det är ju självklart att jag anser att arbetsmarknadsministern och regeringen i sin helhet vill medverka till att klara sysselsättningen. Det finns väl ingen i det här landet, om han står aldrig så långt ut till höger, som tycker det är bra med arbetslöshet. Men när det gäller frågan om LM Ericsson och att slå näven i bordet så har det ju nu visat sig att regeringen, enligt det uttalande som gjorts sedermera, i god tid redan föregående år var orienterad om att en nedläggning skulle ske vid LM Ericsson i Olofström. Man lät beslutet gå ut och skapa oro bland de anställda, man vidtog inga åtgärder från regeringens sida. Inte förrän protestaktionerna på allvar började växa fram från Olofström vidtog man dessa åtgärder. Det har bekräftats av Lundvall i TV i den debatt som jag själv lyssnade på att man hade informerat regeringen om förhållandena vid Olofström. Om arbetsmarknadsministern inte vill godta min tolkning, ber jag att han ser till att få utskriften från TV:s diskussion om sysselsättningen i Olofström, där Björn Lundvall deltog. Låt mig sedan säga till arbetsmarknadsministern, när han vill att jag skall understryka att vi båda har goda avsikter, att jag inte ett ögonblick försökt säga någonting annat. Att inte arbetsmarknadsministern skulle ha intresse av sysselsättningen är barockt. Men det föreligger en grundläggande skillnad, och det är den jag i hela diskussionen har försökt redovisa. Enligt den s.k. Ahlmarkdoktrinen skall det sociala ansvaret för sysselsättningen läggas på företagen, och staten skall vara den yttersta garanten, så att säga, när företaget inte vill — eller låt oss säga inte kan —- vidta åtgärder. Det är en uppfattning som enligt min mening vilar på lösan sand. I ett privatkapitalistiskt samhälle har företagen inte till uppgift att klara sysselsättningen utan att få största möjliga avkastning på kapitalet.

Herr talman! Oavsett hur debatten i tidningar och på andra ställen kan ha uppfattats när det gäller uppslutningen i Blekinge län kring lösandet av de problem som nu finns, så kan jag försäkra att det råder total enighet i länet om att man måste vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med alla dessa bekymmer. Här har sagts vid många tillfällen i dag att det är bättre att man för en konstruktiv debatt än att man försöker misstänkliggöra varandra. Jag hade, herr talman, från början inte tänkt delta i denna debatt. Men jag tyckte ändå att frågan är så pass allvarlig att det kan finnas anledning att markera den uppfattning som finns i länet — och försöka göra det så lugnt som möjligt. Jag uppskattar alla förslag och alla försök att komma till rätta med problemen. Blekinges utveckling under de senaste 20 åren har redovisats inför statsmakterna under senare år vid många olika tillfällen. Vi har förlorat många arbetstillfällen genom omorganisationer, framför allt på försvarssidan — det är allmänt bekant. Ersättningsarbetstillfällen genom statens försorg som kompensation för detta har inte kommit i tillnärmelsevis den utsträckning som motsvarar de förluster som redovisats. Vi har däremot under 1950-talet och kanske framför allt under 1960-talet haft en industriutveckling som varit till gagn för länet och dess befolkning — därom råder inget som helst tvivel. Men vi har fått en snedbalans i utvecklingen. Jag vill inte påstå att vi har fått en för dålig tillväxt på industrisektorn, men vi har i förhållande till denna tillväxt fått en alltför svag tillväxt på servicesidan. Det är ett bekymmer som vi har haft att brottas med vid många tillfällen. De storföretag som finns i länet t.ex. har i princip ingen administrativ ledning där utan är i de flesta fall att betrakta mera som filialföretag. Det är klart att det är en sak som verkar i negativ riktning, när det börjar knaka i fogarna. Har man administrationen förankrad på samma ställe som den direkta produktionen är det i sig en fördel, när det gäller att överväga problemen, innan man går till verket med att lägga ner. Vi har i riksdagen vid ett par tillfällen under 1970-talets början haft att ta ställning till utlokalisering av statliga verk. Icke vid något av dessa tillfällen har Blekinge län kommit i åtanke; trots framställningar och uppvaktningar har detta icke lyckats. Det är också värt att notera i sammanhanget, när man i dag för denna breda och stundom litet yviga diskussion. Vi har haft och har fortfarande dess värre i förhållande till många andra län ett relativt svagt utbildningsutbud, en omständighet som vi hoppas i någon liten mån skall kunna vändas till det bättre när vi får en yrkesteknisk högskola, även om man inte — och det vill jag gärna ha sagt här; jag har sagt det vid många andra tillfällen — skall dra alltför stora växlar på den aktiviteten. Den är i förhållande till annan högskoleutbildning en ytterst blygsam del, men den innebär ändå för Blekinge län ett klart fall framåt. : Oron i länet har dokumenterats, inte minst i höstas när en enhällig lekmannastyrelse i länsstyrelsen antog en skrivelse som skickades till arbetsmarknadsdepartementet, i vilken allt som sagts i den här debatten och i många andra debatter klart redovisades. Att sedan på sina håll ute i bygderna de människor som direkt drabbas av en företagsnedläggning, en personalindragning eller vad det kan handla om känner oro och fäller uttryck och omdömen i stridens hetta eller under påverkan av oro för sina jobb får man nog ha överseende med. Men jag skulle gärna vilja säga att behandlingen av frågan skulle gå lättare, om debatten i dess helhet kunde föras litet mera sansat. Jag noterar, efter att ha läst arbetsmarknadsministerns svar till herr Gustafsson i Ronneby, att i svaret räknas upp de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit för landet i dess helhet och att en inte oväsentlig del av dessa gäller Blekinge. Det noterar vi med tillfredsställelse. Det sysselsättningen i Blekinge har också herr Gustafsson noterat — det är bra. På ett ställe i svaret sägs det att regeringen är beredd att positivt pröva varje seriös framställning om ytterligare lokaliseringsstöd till Blekinge. Vidare sägs det att ”regeringen efter framställning från länsstyrelse kan förorda att kommun utanför stödområdet för viss tid skall i fråga om lokaliseringsstöd kunna jämställas med kommuner i den s.k. grå zonen”. Jag utgår från att innebörden av detta är att om länsstyrelsen i Blekinge län presenterar ett material som gäller ett sådant ärende kommer det i stort sett att mötas positivt och att insatser i önskad riktning då görs. Jag skulle vilja tillägga en liten sak. Här har diskussionen kanske gett vid handen att länets näringsliv bara består av några stora koncerner. Det finns en sådan snedvridning, men det hindrar inte att det också finns massor av små företag. Därför noterar jag med tillfredsställelse den satsning på bl.a. företagarföreningarnas möjligheter till ökade krediter, vilket är ett klart steg framåt också för näringslivet i Blekinge. Till sist, herr talman, en fråga till arbetsmarknadsministern: Det har stått i tidningarna att televerket har förhandlingar med LM Ericsson om tidigareläggning av beställningar. Hur förhåller det sig med detta? Jag är medveten om att det kanske kan vara svårt att ge något närmare besked på den punkten, men om det är möjligt för arbetsmarknadsministern att svara i dag vore jag tacksam.

Herr talman! Jag tycker att den här debatten har varit väldigt bra, därför att den har rensat ut ur diskussionsrummet en hel rad av de våldsamma överdrifter och misstänkliggöranden som herr Gustafssons i Ronneby parti har ägnat sig åt när det gäller de frågorna. Man har misstänkliggjort våra avsikter. Nu säger herr Gustafsson själv att det är ”barockt” att göra det. Jag tar fasta på de orden. Det är bra att de uttalats. Min kritik riktar sig alltså mot de rent politiska påhoppen på regeringen. När det gäller de fackliga organisationerna tror jag att de har gjort utomordentligt väsentliga insatser för att fästa uppmärksamheten på problem med jobben i vissa av de här kommunerna och för att aktivt och konstruktivt samverka för att uppnå utbildningsinsatser som kan ersätta permitteringar. Här talar Hans Gustafsson om ”Ahlmarkdoktrinen”. Den skulle innebära att man vind för våg lät vad som helst hända i landet. När ni socialdemokrater talar om att företag har ett socialt ansvar för sina anställda och för en kommun — då är det progressivt, då är det riktigt, då skall man göra det! När Nils Åsling och jag t.ex. säger att företagen har ett ansvar för sysselsättningen och för den bygd som de ligger i blir det plötsligt reaktionärt. När vi säger exakt samma sak, att också företag har ett socialt ansvar, bedömer man resp. uttalande på helt olika sätt beroende på om det är en socialdemokrat eller en icke-socialist som gör uttalandet! Jag ser ingen som helst logik i en sådan propaganda.

Vad är det för antydan om att staten skulle stå passiv? I själva verket går vi in i framför allt de krishotade länen för att ge sysselsättning i den mest långdragna lågkonjunktur som vi haft i Sverige under efterkrigstiden.

Det pågår också samtal mellan regeringen och LM om beställningar. För att inte störa de samtalen vill jag inte gå in på dem i detalj, men om avsikten med dem råder det naturligtvis inget tvivel. Ytterligare ett steg har varit att diskutera möjligheterna att få annan industri till Olofström. Jag gick igenom allt detta noggrant för att visa på vilket sätt vi jobbar i frågor av det här slaget. En av mina frågor till Hans Gustafsson är: Har socialdemokratin en annan målsättning när det gäller L M i Olofström än vi har? Jag började bli litet orolig när jag läste Dagens Industri i går. Där finns en stor intervju med Rune Johansson, den förre industriministern. Dagens Industri frågar honom: ”Du tycker att den borgerliga regeringen är passiv — hur hade en socialdemokratisk tacklat problemen, t.ex. i Olofström?” Rune Johansson svarar: ”Vi hade krävt att en avveckling skulle ske under socialt acceptabla former och först efter diskussioner mellan företagsledning, fack och kommun.” ”En avveckling skulle ske .

Jag betvivlar inte ett ögonblick herr Gustafssons i Ronneby vilja att på olika sätt understryka vikten av att vi räddar sysselsättningen i Blekinge. Det är bara det att jag tycker att herr Gustafsson kunde vara så generös att han kan finna något positivt i alla andra uttalanden i Sydöstra Sveriges Dagblad, i debatter och diskussioner. Det är intressant att här höra att vi skall föra en debatt på herr Gus sysselsättningen i Blekinge sysselsättningen i Blekinge tafsson villkor. Vi skall inte få ta upp saker och ting som faktiskt är väldigt väsentliga. Man har på alla sätt försökt misstänkliggöra inte bara regeringens åtgärder utan även de enskilda riksdagsmännen. Man förringar deras insatser och framställer det på så sätt som om de vore mindre intresserade av att rädda sysselsättningen i länet. Herr Elmstedt har redan tagit upp utbildningssektorn. Jag har för bara två dagar sedan haft en debatt med statsrådet Mogård om den och hoppas att vi kanske så småningom skall kunna få in också en utbildningsplan i beredskapsarbetena för ungdom. Det skulle betyda mycket för Blekinge, som verkligen har ett svagt utbud på utbildningssidan. Konkreta frågor har herr Gustafsson inte velat svara på. Jag har flera gånger frågat: Hur skall industrin kunna klara sig bättre genom att man höjer arbetsgivaravgiften? Det svarar herr Gustafsson mycket svävande på. Om Blekinge får betraktas som ett primärt stödområde får vi åtnjuta en sänkt arbetsgivaravgift. Men den vill ju herr Gustafsson parti höja, också i Norrlandslänen. Hur går det egentligen ihop? Även om herr Gustafsson inte är intresserad av att debattera med mig utan med arbetsmarknadsministern — det förstår jag helt och fullt — skullle det vara bra att få svar på den frågan.

Herr talman! Fru Håkansson och jag är bänkkamrater här i riksdagen. Vi kanske kan klara upp den frågan i bänken, så att jag slipper att använda de sex minuter jag har i talarstolen till det, utan kan använda dem till att svara arbetsmarknadsministern, som också han varit vänlig nog att ställa frågor till mig. Arbetsmarknadsministern sade att det här hade varit en bra debatt, därför att den hade rensat ut en hel del överdrifter. Som ett exempel på det anförde han att jag hade sagt att det var barockt att påstå att arbetsmarknadsministern inte skulle ha intresse för sysselsättningen. Jag tycker det är självklart. Är det verkligen någon som har påstått att arbetsmarknadsministern inte skulle ha intresse för sysselsättningen? Det är en helt orimlig tanke. Om mitt uttalande verkligen kan ha hjälpt arbetsmarknadsministern att känna sig till freds med den här debatten har jag verkligen ingenting att erinra. Vidare sade arbetsmarknadsministern att vi beskriver det som om regeringen lät allt gå vind för våg när vi talar om regeringens handläggning av dessa frågor. Jag vet inte vem det är arbetsmarknadsministern åberopar när han gör detta påstående. I varje fall gäller det inte mig. Jag har visat på en enda sak — jag hoppas herr Ahlmark förlåter mig om vi inte kan reda ut den på de fem minuter jag har kvar av min talartid —- nämligen en skillnad i synsätt. Den borgerliga regeringen — herr Ahlmark själv och herr Åsling — hävdar att det huvudsakliga och primära ansvaret för sysselsättningen ligger hos företagen och att staten kommer in som den yttersta garanten. Får jag be herr Ahlmark, som tydligen tvivlar på vad jag säger, att läsa herr Åslings inlägg i den finanspolitiska debatten den 9 mars! Där redovisar han själv dessa skiljaktiga synsätt. Vi säger att det är bra om den borgerliga regeringen vill kräva socialt ansvar av företagen. För min del anser jag dock att den uppfattningen vilar på lösan sand. För företagsamheten i ett privatkapitalistiskt eller ett blandekonomiskt samhälle är sysselsättningen inget primärt mål — dess primära mål är att skapa största möjliga avkastning på insatt kapital. När önskemålet om sysselsättning inte sammfaller med det, herr Ahlmark, är det sysselsättningen som får vika. Det är bara så länge sysselsättningen står i överensstämmelse med god avkastning som den stämmer med företagens filosofi. Lägg märke till, herr Ahlmark, att jag inte har framfört någon moralisk anklagelse mot företagen för detta! Jag säger att det är inbyggt i systemet. Accepterar vi ett blandekonomiskt samhälle får vi också acceptera den här konsekvensen. Men när vi tar itu med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall vi också ha klart för oss att det är en skillnad i synsättet mellan å ena sidan dem som anser att samhället har ett ansvar att aktivt och omedelbart gripa in och å andra sidan dem som, liksom herr Ahlmark, ser företagen som den slutliga garanten när alla andra önskemål om det sociala ansvaret har misslyckats. Om herr Ahlmark inte känner igen min beskrivning eller tycker att den är fel bör han gå tillbaka till riksdagsprotokollet för den 9 mars och läsa industriministerns debattinlägg, där han själv slår fast denna skillnad i synsätt. I detta att vi har olika synsätt ligger inte några moraliska värderingar eller övertoner; vi konstaterar ett förhållande som råder. Herr Ahlmark tog ånyo upp frågan om LM Ericsson och sade att han har gått igenom hela historien och betonade fackets betydelse. Det är ju facket, herr Ahlmark, som har varit mest kritiskt mot regeringens handläggning av den här affären. Hör på Mats Jönsson i Studio S och i Kvällsöppet! Jag skall gärna interpellationsvägen se till att vi får en ordentlig debatt om LM Ericsson-frågan, där också jag får tillräckligt med tid för att gå igenom hela den historien, om det är vad herr Ahlmark önskar. Jag ville inte nu dra upp hela den debatten — det var för mig en avslutad diskussion. Men jag skall gärna återkomma. Till sist ställde herr Ahlmark en fråga till mig med anledning av en intervju med Rune Johansson i Dagens Industri. Interpellationsdebatterna är ju till för att riksdagsledamöterna skall fråga statsråden och få svar av dem och inte tvärtom, men generös som jag är till min natur skall jag försöka svara på herr Ahlmarks fråga, trots att jag inte har läst artikeln — jag svarar på den utifrån vad herr Ahlmark säger att intervjun innehöll. Z Herr Ahlmark frågade: Betyder det uttalande som Rune Johansson gjorde att ni vill lägga ned LM Ericsson? Självfallet inte. Men vi måste, herr Ahlmark, acceptera att vi på grund av ny teknologi och annat har strukturella förändringar som gör att vi inte på alla områden kan ha den sysselsättning som vi har haft tidigare, och detta gäller i hög grad sysselsättningen i Blekinge sysselsättningen i Blekinge LM Ericsson.

Den får inte gå till så att man sitter i ett koncernbolags styrelserum i Stockholm och gör företagsekonomiska kalkyler och fattar beslut på grundval av att man råkar hyra industrilokaler och har små investeringar och låga utbildningskostnader. En avveckling skall ske i socialt acceptabla former. Därför måste löntagarna via kapitaltillväxten få ett inflytande grundat på ägande. Det är detta som jag förmodar har varit avsikten med artikeln, som jag tyvärr inte har läst.
Herr talman! Om detta var avsikten, är vi helt överens. Det är självklart att om en avveckling måste ske, så skall den ske i socialt acceptabla former. Men jag tycker inte att man får ge upp och säga att en avveckling skall ske. Det gäller naturligtvis i en bygd, som är starkt beroende av några få enskilda företag, att så långt som möjligt jobba fram lösningar, som kan klara sysselsättningen. På den punkten är tydligen Hans Gustafsson och jag överens. Jag återkommer sedan bara till en sak: den ideologiska debatt som Hans Gustafsson tagit upp. Från regeringens sida anser vi att också företagen har ett ansvar för sysselsättningen. Det kan inte vara något fel att i den offentliga debatten och i diskussioner med enskilda företag påpeka att de har ett ansvar för sysselsättningen på sin ort. Hans Gustafsson säger att företagen inte kan känna något sådant ansvar, eftersom de bara har intresse för vinsten, för aktieägarna, för produktionen och annat sådant. Att man säger detta innebär inte någon anklagelse mot företagen, menar Hans Gustafsson! Jo, om det är så att vissa företag inte känner något som helst ansvar för sysselsättningen, som Hans Gustafsson här påstår, tycker jag att det bör uppfattas som en anklagelse mot de företagen. Sysselsättningen i vårt land är nämligen en övergripande målsättning, som alla grupper och institutioner bör samlas för att värna. Det bör gälla företagen, det skall gälla kommunerna, det gäller de fackliga organisationerna — och det gäller inte minst de beslut som regeringen fattar och som jag här i dag gett mängder av exempel på. Men om man undantar en part — företagen — från detta ansvar för sysselsättningen och sedan säger att det inte innebär någon kritik, då försvagas vår gemensamma kamp att hålla arbetslösheten nere i Sverige.

Herr talman! Jag beklagar att herr Ahlmark inte vill försöka förstå vad jag menar. Nu frågar herr Ahlmark: Skulle det innebära att det inte är bra när vi från vår sida säger att företagen skall bära ett socialt ansvar för sysselsättningen? Jag sade alldeles nyss, att visst är det bra. Det är ju en tanke som vi ofta för fram att företagen skall ha ett ansvar för sysselsättningen inom den bygd och på den ort där de verkar. Jag säger bara att ytterst — och jag tror att herr Ahlmark förstår vad jag menar — bygger egentligen det påståendet på lösan sand. Företagens uppgift i ett privatkapitalistiskt eller blandekonomiskt samhälle är nämligen att tillgodose kravet på avkastning på kapitalet. När det kravet kommer i konflikt med sysselsättningskravet, får sysselsättningen vika. Det är endast så länge det finns korrespondens mellan avkastningskravet och sysselsättningskravet som man tillgodoser även sysselsättningen. Men uppstår det en konflikt får sysselsättningen vika. Det tycker jag ändå är ganska självklart i ett privatkapitalistiskt samhälle. Jag säger då att jag inte anklagar företagen för det, ty så länge vi tillåter den typen av företagsamhet får vi den konsekvensen. Det hindrar inte, herr Ahlmark, om vi vill förstå varandra, att det finns företagare som av humanitära skäl icke skickar ut folk precis den minut då det skulle vara effektivast att göra det med hänsyn till avkastningskravet. Det är alldeles uppenbart, men det är ingen diskussion som vi skall föra i det principiella resonemanget. Det är klart att en regerings handläggning av dessa frågor påverkas av om man insett denna konsekvens av blandekonomin eller inte. Det är egentligen vad jag har försökt säga och tagit upp mycket av kammarens tid med. Det har inte varit ett försök att säga att herr Ahlmark eller regeringen i övrigt skulle strunta i sysselsättningen — något sådant har jag aldrig föreställt mig, och jag är glad om jag på den punkten kunnat medverka till ett bättre välbefinnande hos arbetsmarknadsministern.
Herr talman! Efter detta har den här debatten nu blivit ideologiskt utomordentligt intressant och viktig. Nu säger Hans Gustafsson en sak som verkligen skiljer oppositionen från regeringen. Han säger att socialdemokratin också har sagt att företagen skall ha ett socialt ansvar. Men, medger han, det påståendet har vi ”byggt på lösan sand”. Socialdemokratin har alltså år efter år predikat att vi alla, inklusive företagen, har ett ansvar för sysselsättningen. Man har gjort det med rätta, och vi instämde när vi befann oss i opposition. Nu påstår herr Gustafsson att detta var prat, byggt på lösan sand! Enligt den nuvarande regeringens mening har alla parter i ett samhälle ansvar för sysselsättningen, att gemensamt värna om den: företagen, kommunerna, de fackliga organisationerna och inte minst regeringen. Att på det vis som herr Gustafsson nu gjorde undanta en part, nämligen företagen, och säga att alla hans tidigare påståenden om att de har ett ansvar bygger på lösan sand är ett remarkabelt ideologiskt avslöjande. sysselsättningen i Blekinge
Herr talman! Herr Gustafsson i Ronneby föredrar att föra den fortsatta debatten om de höjda arbetsgivaravgifterna med mig i bänken. Det ser jag fram emot. Det skall jag gärna göra och utveckla ämnet litet längre. Men jag tycker ändå att han då kommer för billigt undan. Hur kan herr Gustafsson förklara att industrin kan få större bärkraft och att näringslivet inte får ökade kostnader genom att arbetsgivaravgifterna höjs? Det måste ju drabba speciellt vårt län, där industrin redan har så stora svårigheter. Som jag tidigare har anmärkt skulle vårt län eventuellt bli betraktat såsom temporärt stödområde. Men den socialdemokratiska skuggbudgeten vill ytterligare höja arbetsgivaravgiften även i stödområdena. Den ekvationen går inte ihop, herr Gustafsson. Jag tycker att det är litet dåligt att inte kunna svara på den frågan här utan hänvisa till enskilda samtal i bänken.

Herr talman! Med anledning av Margot Håkanssons inlägg vill jag säga att jag föreställer mig att hon menar den procentuella höjning av arbetsgivaravgiften som finns intagen i vår alternativa budget. Hon frågar hur den höjningen kan gå ihop med företagens situation. Men, fru Håkansson, den arbetsgivaravgift som finns intagen i vår alternativa budget ingick till en del — den andra hälften tog regeringen redan i höstas — i den överenskommelse som var träffad mellan regeringen och löntagarorganisationerna om att statsskatten skulle sänkas och totalfinansieras via arbetsgivaravgiften. Detta skulle man ta hänsyn till vid de kommande löneförhandlingarna. Om man avräknar en arbetsgivaravgift i löneförhandlingarna, kan jag inte förstå att det ökar kostnaderna för företagen. Jag skulle i stället kunna påstå motsatsen. Vid en reallöneökning via sänkt statsskatt blir kostnaden för företagen bara ungefär en tredjedel av vad den eljest skulle bli om man ville uppnå samma resultat via nominella lönehöjningar. Det är ungefär samma resonemang som en annan företrädare för regeringen för, när hon frågar: Kan ni verkligen påstå att kommunerna genom en ökad belastning på 800 milj.kr. skulle få bättre möjligheter att vara progressiva och bygga ut? Nej, självfallet inte. Det vore allra bäst för kommunerna om de inte hade några kostnader alls. Varför tar man inte bort alla typer av belastningar? Givetvis skulle kommunerna då få de bästa förutsättningarna. Men så enkel är inte problematiken. I sitt senaste inlägg förklarade arbetsmarknadsministern att det var ett remarkabelt ideologiskt påstående att det privatkapitalistiska näringslivet är baserat på en filosofi, som utgår från avkastningen på kapitalet och inte anser det vara kapitalets primära uppgift att svara för sysselsättningen. Jag tror inte att det är ett särskilt remarkabelt påstående. Det finns god grund för det påståendet. Företagen är säkert beredda att instämma i det. Arbetsmarknadsministern frågar: Betyder detta att vi inte skall ställa krav på att företagen skall visa socialt ansvar? Det är klart att vi skall ställa krav. Vi skall, herr Ahlmark, försöka tränga tillbaka effekterna av denna inbyggda konsekvens av det blandekonomiska systemet genom att gemensamt driva en opinion för att hävda företagens sociala ansvar. Det skall vi visst göra, men jag kan dra den slutsatsen, i motsats till herr Ahlmark, att när det uppstår en allvarlig konflikt mellan avkastningskravet och sysselsättningen, då är det sysselsättningen som får vika. Varför hade herr Ahlmark inte försökt inympa denna utmärkta strategi hos L M Ericsson? Vad var det som gjorde att L M ville lägga ner företaget i Olofström? Jo, precis det jag säger: Företagsledningen räknade ut att från avkastningssynpunkt var avveckling det mest lönsamma. Man hyr fabriken på ett kontrakt som upphör 1981, man har små maskininvesteringar därför att det är den typen av produktion, och man har låga utbildningskostnader. Alltså, sade man, låt oss lägga ned fabriken. I det brev från en L M Ericsson-direktör som lästes upp för arbetsmarknadsministern och mig i Kvällsöppet hette det att man inte ville plottra på flera ställen. Det är precis detta jag har beskrivit här, och jag har inte gjort det utifrån moraliska utgångspunkter. Jag har beskrivit ett förhållande i ett system. Skillnaden mellan den s.k. Ahlmarkdoktrinens sätt att se på saken och det synsätt som jag har beskrevs av industriministern i riksdagsdebatten den 9 mars, där han just konstaterade det här förhållandet.
Herr talman! Jag märker nu att Hans Gustafsson säger att vi skall ställa krav på företagen i vad gäller sysselsättningen, trots att företagen också har andra bevekelsegrunder i ett antal lägen. Det är bra att Hans Gustafsson säger det, därför att i så fall har vi under den allra sista delen av den här debatten närmat oss varandra: alla parter i samhället — företag, fackliga organisationer, kommuner och regering — har ett gemensamt ansvar för sysselsättningen i Sverige.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern gjorde en så välvillig avrundning av debatten att jag egentligen borde kunna avstå från ytterligare inlägg. Men jag vill gärna säga att det är bra om man inser att framgången för hävdandet av denna princip sannolikt är ganska ringa, därför att den principen står i strid med den filosofi som finns inbyggd i systemet. Är man klar över att man inte kommer att lyckas särskilt bra på den punkten, så har man sannolikt en bättre beredskap för att sätta in åtgärder när problemen dyker upp. sysselsättningen i Blekinge

85, och anförde: Herr talman! Herr Nilsson i Uddevalla har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att skapa ökade sysselsättningsmöjligheter i Bohuslän. Göteborgs och Bohus län omfattar från arbetsmarknadssynpunkt tre delar: storstadsregionen i söder, den förhållandevis expansiva Stenungsund-Lysekilsregionen med stora tunga industrier och den glesbygdsbetonade norra delen av länet. Som herr Nilsson framhåller inger utvecklingen i de norra och mellersta delarna av Bohuslän bekymmer. I de fyra nordligaste kommunerna Sotenäs, Tanum, Munkedal och Strömstad har huvudnäringarna traditionellt varit fiske, jordbruk och stenindustri. I och med att dessa näringar gått tillbaka har det uppstått problem att finna alternativ sysselsättning. När det gäller orter utanför det allmänna stödområdet vill jag erinra om att redan gällande bestämmelser gör det möjligt att bevilja lokaliseringsstöd när arbetslöshet hotar till följd av t.ex. industrinedläggningar. Frågan om lokaliseringsstödens utformning behandlas f.n. av sysselsättningsutredningen. Jag vill därvid erinra om att regeringen i avvaktan på sysselsättningsutredningens arbete avser tillämpa en ordning som innebär att regeringen efter framställning från länsstyrelse kan förordna att kommun utanför stödområdet för viss tid skall i fråga om lokaliseringsstöd kunna jämställas med kommuner i den s.k. grå zonen. De akuta sysselsättningsproblem som vi i dag möter till följd av den internationella konjunkturnedgången och strukturomvandlingen har mötts med en rad åtgärder. Företagen har givits möjlighet att producera på lager, att utbilda personal som riskerar permittering osv. I Göteborgs och Bohus län har 69 företag beviljats stöd för en beräknad lagerproduktion om 170 milj.kr., och ungefär 1 000 personer kommer i åtnjutande av utbildning. Statliga och kommunala industribeställningar har tidigarelagts, volymen av beredskapsarbeten har ökats, och möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning har vidgats. Herr Nilsson tar upp varvsindustrins och tekoindustrins problem. Regeringen överväger f. n. den rapport som analysgruppen för vissa varvsfrågor har utarbetat och som berör bl.a. Göteborgsvarven och Uddevallavarven. När det gäller tekoindustrin lade regeringen förra veckan fram förslag som syftar till att stödja sysselsättningen inom denna bransch. I sammanhanget vill jag nämna att regeringen nyligen på en rad punkter Jag vill avslutningsvis försäkra herr Nilsson att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen i Bohuslän. Vi skall positivt pröva varje seriöst förslag som kan medföra en förbättrad sysselsättningssituation i regionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. I stort delar jag hans uppfattning om det bekymmersamma läget i Bohuslän, som varat i åtskilliga år speciellt i samband med de problem som finns på varvs och tekosidan. Jag vill däremot erkänna att jag nog hade ganska stora förväntningar på detta svar med tanke på en del uttalanden som arbetsmarknadsministern gjort i samband med sina årliga resor i Bohuslän. Men låt mig beröra några av de synpunkter som jag har fått av arbetsmarknadsministern här i svaret. Låt mig då börja med varvssituationen som ju är aktuell f. n. Regeringen har att författa en proposition i ämnet, och därför är vi naturligtvis intresserade med tanke på den stora betydelse varvet har för stora områden i Bohuslän. Människorna i detta område har många gånger känt oro inför framtiden. Det handlar om Thordén-tiden och om Eriksbergs delägarskap i varvet. Under senare år har det däremot funnits en större tillförsikt inför framtiden mot bakgrunden av de stora investeringar som gjorts och den resultatutveckling Uddevallavarvet haft under 1970 talet. 1976 var vinsten för varvet 79 milj.kr., och vi vet också att självfinansieringen av de gjorda investeringarna har varit påfallande hög. När analysgruppen kom med sin rapport, återkom känslan av oro inför framtiden. Då frågade sig många vid varvet: Vad kommer detta att innebära för oss? Kommer maskinverkstaden att vara kvar i framtiden? Hur kommer det att bli? Det var några av de frågor man ställde, men något svar gick inte att få. Något svar har jag inte sett i analysgruppens rapport. Därför finns det anledning för mig att vara ganska kritisk till rapporten. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern tar med sig dessa kritiska synpunkter när han skall skriva förslaget i regeringen. Man talar om nedskärningar av varvskapaciteten. Man analyserar inte framtiden och dess möjligheter. Man säger bara att ungefär 10 96 av de anställda på Uddevallavarvet bör försvinna, detta trots att både företagsledning och de anställda har sagt att alla medarbetare behövs för att klara den orderstock som finns och som nyligen utökats med ytterligare en norsk beställning. Sedan tycker jag också att analysrapporten är alldeles för optimistisk. Det finns flera saker i den rapporten som jag hoppas att man funderar litet närmare på. Den första är då formerna för organisationen av svensk varvsindustri. Jag vill här betona att jag ingalunda är motståndare till sättningsmöjlighe samverkan. Tvärtom. Det behövs samverkan i olika delar för att skapa en slagkraftig varvsindustri i landet. Men vad jag är fundersam över är den modell av organisationen som analysgruppen har lagt fram. Man redovisar inte vilka fördelar man uppnår med denna typ av organisation. Jag har alltid haft den uppfattningen, att om man föreslår förändringar bör man också tala om vad dessa förändringar innebär. I mina hemtrakter — och inte minst ute på varvet — har vi varit oroliga därför att vi fruktat för att analysgruppens förslag skulle leda till krångel och byråkrati samt att förslagens genomförande skulle kosta miljontals kronor för en tung administration. Vi är också oroliga för att Uddevallavarvet inte får behålla den särart som det nu har — och som egentligen alla varv har. Varvsnäringen är ju speciell, och därför bör de olika varven även i större sammanhang få behålla sin självständighet och särart. Jag hoppas därför att regeringen, när man skriver propositionen, ser litet närmare på problematiken vid ett eventuellt nytt moderbolag. En annan fråga som vi också har funderat över i Uddevalla är stödformerna. Där hoppas jag att regeringen studerar de olika stödformer som finns och deras påverkan på olika konkurrensförhållanden. Jag har här pekat på varvsproblematiken mot den bakgrunden att Uddevallavarvet har stor regional betydelse inte bara för Uddevalla utan för stora delar av Bohuslän. Jag tänker då inte minst på att vi har en hel del företag som tillverkar produkter vilka kommer till användning i verksamheten på Uddevallavarvet. Jag kan också peka på att hälften av samtliga industrisysselsatta i Uddevalla arbetar vid varvet. Det är ju någonting som visar varvets betydelse. Det kan tyckas att en minskning med drygt 300 arbetstillfällen är litet mot bakgrund av den situation som Uddevallavarvet befinner sig i. Jag vill emellertid betona att när investeringarna i varvet gjordes, så syftade de till en ökning av antalet anställda där med ca 700 man. Det har i många sammanhang, inte minst i storstadspressen, gjorts gällande att trycket på västkusten är starkt. Detta är emellertid en vrångbild av den verklighet som vi lever i. Det har aldrig existerat något tryck mot västkusten, allra minst mot de norra delarna av Bohuslän. Det enda tryck som vi någonsin upplevt är det som förekommer under sommarmånaderna, när befolkningen plötsligt flerdubblas. Men som arbetsmarknadsministern vet kan människorna i norra Bohuslän inte leva enbart på sommargäster. Det krävs också andra former av verksamhet. På grund av den konjunktursituation som arbetsmarknadsministern har beskrivit i sitt svar till mig har man i dag på många håll i landet stora bekymmer. Naturligtvis tror vi att de bekymren kommer att lätta när vi får en konjunkturuppgång, och även i Bohuslän kommer ju sysselsättningsläget då att förändras. Men vi vet ändå att det nu förekommer korttidspermitteringar. Vi har också utbildning på gång för flera hundra människor. Det har Per Ahlmark redan pekat på. Likaså har vi ett tjugotal företag i norra och mellersta Bohuslän som har varslat om uppsägning för 300-400 människor. En hel del av de företagen kommer också att säga upp de anställda, som har arbetat vid företagen och arbetar där i dag. Då kanske någon säger: Ja, men detta kommer vi att reda upp när tiderna blir bättre. Jag tror inte det. Även om en del kommer att rättas till vill jag ändå påstå att situationen i mellersta Bohuslän kommer att bli mörk, om ingenting händer. Detta gäller framför allt i norra Bohuslän. Där vill jag likna bekymren vid problemen i Norrland, som ju är stora. Jag vill ha sagt detta mot bakgrund av de uttalanden som gjorts om det tryck som finns mot västkusten. Naturligtvis har det vid olika tillfällen funnits ljusa drag även i Bohuslän, t.ex. tillkomsten av Scanraff, som betyder mycket för Lysekil och för sysselsättningen i just den regionen. Vi hade utbyggnaden av Uddevallavarvet som också skapade arbetstillfällen. Oljeplattformen i Strömstad har också haft en viss betydelse, men en kortvarig sådan, vilket nu ställt till en hel del andra problem. Vi vet också att den typ av anläggningsarbeten som förekommit utefter västkusten i många år nu håller på att ta slut. Framtiden för byggnadsarbetarna ser dyster ut. Det är bara att konstatera att enbart i Tanums och Strömstads kommuner går i dag ca 150 byggnadsarbetare arbetslösa av totalt 360. Dessutom finns det i Tanum och Strömstad ett 90-tal människor i beredskapsarbete. Regeringen har nu också lagt Statsraff på is. Även om arbetsmarknadsministern säger att Lysekilsregionen är en förhållandevis expansiv region, kommer beslutet att lägga Statsraff på is att leda till att Lysekils kommun och kringliggande orter får bekymmer i framtiden. De prognoser som länsstyrelsen redovisat pekar nämligen på att sysselsättningen kommer att minska i dessa delar av länet. Jag tror att samhället, vilket också Per Ahlmark har sagt vid olika tillfällen, måste ha ett stort inflytande när det gäller utvecklingen och se till att det skapas alternativ till den sysselsättning som vi nu inte får. Arbetsmarknadsministerns svar på min interpellation inger mig ingen större optimism. Som Per Ahlmark pekar på har vissa företag fått stöd, vilket inneburit ca 400 arbetstillfällen i de nordligaste kommunerna i Bohuslän. Vi skall emellertid komma ihåg att avtappningen under de senaste åren och framtidsprognoserna visar att sysselsättningen kommer att minska trots samhällets insatser, som vi naturligtvis är överens om måste fortsätta. Det positiva är givetvis att arbetsmarknadsministern försäkrar att den nya regeringen, liksom den tidigare gjorde, uppmärksamt tänker följa utvecklingen i Bohuslän. Jag tror emellertid att det krävs starka instrument för att bryta den här utvecklingen. I detta län som både Per Ahlmark och jag upplever som mycket vackert — och som är en tillgång för vårt land och för de människor som vill komma ut i den vackra naturen — uppstår det stora konflikter mellan arbete, miljö och fritid. Jag är helt övertygad om att just i sådana här områden måste samhället i kanske ännu större utsträckning än på andra platser ta sitt ansvar för att vi skall kunna behålla den fina naturen samtidigt som sättningsmöjlighe det skapas sysselsättning för de människor som lever och verkar i de här trakterna. Jag hade hoppats att arbetsmarknadsministern i denna debatt kunnat redovisa litet av de funderingar som enligt uppgift industriministern hade beträffande projekt för Bohuslän. För en tid sedan var han nere i Uddevalla och talade om just de här sakerna. Avslutningsvis skulle jag vilja hjälpa arbetsmarknadsministern på vägen. Det finns en del projekt som jag tror skulle kunna betyda en hel del, om de kunde komma till stånd snart. De största bekymren i dag upplever vi i Strömstad och Tanum; vi har haft dem under många år. Jag håller med om att man kanske inte har gjort tillräckligt för de här orterna — det gäller naturligtvis att vara självkritisk. Men med tanke på de uttalanden som Per Ahlmark gjort i olika sammanhang hoppas jag att han vill medverka till en ökning av sysselsättningen i dessa trakter, och när det gäller just Strömstad tror jag att man kan utveckla verksamheten genom exempelvis en utbyggnad av industrier, industrihus och genom beredskapsarbeten. Låt mig ta ett annat mycket angeläget exempel. Vi har, som herr Ahlmark mycket väl känner till, byggt ett stort oljeraffinaderi vid Brofjorden. Det saknas järnvägsförbindelse till denna industri. Om man medverkade till att bygga ut ett industrispår till denna del av industriområdet, tror jag att det skulle ha en stor betydelse för möjligheterna att förlägga ytterligare industrier dit. Samtidigt kunde man medverka till att få bort en del tung trafik från våra vägar. Denna trafik är ju en belastning inte minst under den period av sommaren när det vistas mycket människor i den här bygden. Jag vädjar till arbetsmarknadsministern att man allvarligt skall fundera över att snarast ge oss besked när det gäller hamnutbyggnaden i Uddevalla. Denna hamnutbyggnad har stor betydelse inte enbart för de människor som finns i Uddevalla. Den har också stor betydelse för Uddevalla som ett regionalt centrum, för de människor som pendlar varje dag från olika delar av Bohuslän till Uddevalla, och även — framför allt i dagens situation — för alla de byggnadsarbetare som skulle behöva arbetstillfällen. Ett annat projekt som också är angeläget och som jag tror att man kan tidigarelägga är en broförbindelse över Sunninge sund för att avlasta trafiken och förbättra kommunikationerna med de norra delarna av Bohuslän. Det är alltså bara några exempel som jag har pekat på här och som jag hoppas att arbetsmarknadsministern allvarligt överväger när man funderar över sysselsättningsproblemen i Bohuslän.

Jag vet inte om arbetsmarknadsministern har gjort den erfarenheten att det är lättare att fråga än att svara, men hans svar är i alla händelser, som Lennart Nilsson sade, litet tunt. Jag vill dock ta fasta på ett konstaterande i svaret, och det är värdefullt att det har kommit på pränt från arbetsmarknadsministern.

Därför är det mycket skönt att det här konstaterandet görs i svaret, även om man naturligtvis kan utveckla det litet genom att säga att de akuta problemen beror på den internationella konjunkturnedgången medan de långsiktiga problemen beror på strukturomvandlingen. Arbetsmarknadsministern har vidare i sitt svar råkat ut för det fatala att tappa bort Uddevalla i sin uppräkning av regioner. Lennart Nilsson har ju ställt det till rätta — Uddevalla är ju länscentrum och borde självfallet ha varit med i detta sammanhang. Vi socialdemokrater menar att utvecklingen i Uddevalla har en avgörande betydelse för utvecklingen i Bohuslän. Sedan pekar arbetsmarknadsministern på den expansiva Lysekilsregionen som Lennart Nilsson kommenterade litet. Ja, vari består den där expansionen? Det var en expansion runt Scanraff, men den expansionen är borta nu därför att regeringen har lagt Statsraff på is. Nu behövs helt enkelt extraordinära åtgärder för att klara Lysekilsregionen. Man har nämligen riktat in sig på större satsningar. När det gäller avvägningen vill jag peka på några detaljer. Det är ju så att samhällets stöd bör hållas kvar där man kan hålla kvar det. En av de kommuner som har de största problemen är Sotenäs kommun. Där har man lagt ett förslag om att tullstationen Kungshamn skall avvecklas. Det 'är två jobb som försvinner. De centraliseras till Uddevalla. Man har också lagt förslag om att avveckla riksyrkesskolan och AMU centret i Hunnebostrand. Länsarbetsnämnden har ändrat beslutet om AMU-centret. Det kommer att ligga kvar. Men riksyrkesskolan är under avveckling. Det är mycket trist att arbetsuppgifter som samhället svarar för avvecklas när kommunen slåss för varje arbetstillfälle. Lennart Nilsson slutade med att peka på några av de förslag till sysselsättningsskapande åtgärder som vi har att jobba med. Jag skulle vilja peka på ytterligare ett, nämligen vad som kan växa fram ifrån det expansiva området Stenungsund, där vi har petrokemin och en utbyggnad av den på gång. Vi hoppas att spridningseffekterna från petrokemin skall bli till gagn för hela Bohuslän. Jag vill säga att det finns en viss oro i Bohuslän för Per Ahlmarks 50 tidigare ställningstaganden i fråga om avvägningen mellan arbete och miljö. Den oron kommer från den tid då Per Ahlmark var riksdagsman. Nu är han regeringsledamot. Det är möjligt att vi nu kan se med större förhoppningar på denna avvägning.